Herr talman! Jag lyssnade på statsrådet Johanssons svar till herr Enskog, i vilket statsrådet uttalade förhoppningen att SMT skall klara sig i fortsättningen efter sina misslyckanden. Jag vill gärna instämma i den förhoppningen. Det är inte bara bland den blivande friställda personalen som det råder oro. I den här debatten om Statsföretag och SMT har man över huvud taget glömt bort en grupp, som är nog så känslig för dessa indragningar och produktnedläggningar, och det är de mindre företag som är underleverantörer. I samband med de här snabba, drastiska nedskärningarna i produktionen, som i och för sig är nödvändiga, får nämligen underleverantörerna ofta ta en betydande del av förlusterna, beroende på senareläggning av de uppgjorda leveranserna. Jag skall ta ett exempel från mitt eget hemlän. Ett verkstadsföretag hade en uppgjord beställning från SMT på ett stort antal plåtskåp. Man har levererat ett 30-tal. För att klara inköpen av plåt och övrigt material har man fått låna upp en summa som är betydande för detta företag. Nu vill alltså SMT skjuta på leveransen ett och ett halvt år framåt. Och här ligger denne småföretagare med ett stort lager som på intet sätt är räntabelt, men självfallet kommer han att belastas med räntekostnader. Underleverantörerna, framför allt småföretagen, drabbas sålunda i stor utsträckning av SMT:s bristande planering. Jag vill därför fråga statsrådet: Hur skall det gå för de här småföretagen som är underleverantörer? Kan de få ett tröstens ord på vägen, när låneräntorna skall betalas på materialet till de produkter som de inte får leverera? De små företagen har i regel väldigt svårt att hävda sig gentemot de större. När de själva gör en större beställning får de lämna bankgaranti, men de större företagen — vare sig de är statliga eller privata — lämnar sällan en garanti till de mindre företagen för att beställarna skall fullfölja sina åtaganden. Här står nu underleverantörerna — t.ex. i det fall jag nämnde från mitt hemlän — som är så betydelsefulla för sin hemort och dess sysselsättning inför stora problem. Kan de få kapitalstöd på något sätt? Det skulle vara rätt intressant att höra, herr statsråd.

Herr talman! Industriministern inledde sitt inlägg nyss med att tala om behovet av att väga andra investeringsobjekt som är angelägna för NJA mot de nu aktuella, och han nämnde som exempel planerna på en Nr 66 utveckling av fartygsprofilproduktionen. Vad som har uppnåtts när det Onsdagen den gäller det projektet liksom när det gäller en utveckling av manufakture 26 april 1972 ringen över huvud taget vid järnverket är helt otillräckligt. Jag tycker att det här är ett alldeles utmärkt exempel på hur NJA alltför ofta har behandlats. Framåtsyftande projekt har lagts på is i stället för att förverkligas. Det är ju för att förhindra en ny sådan behandling som opinionen nu är så entydig för koksverket. Att de lokaliseringspolitiska och sysselsättningsskapande aspekterna då tillmäts en alldeles avgörande betydelse är helt naturligt, när man tänker på det sysselsättningsläge som Norrbotten så länge har befunnit sig i. Det måste också regeringen ta hänsyn till i sin bedömning och i sitt slutliga ställningstagande. När det sedan gäller företagsdemokratiproblemet noterar jag både herr Svanbergs och industriministerns uppfattning om bristerna i LKAB-ledningens agerande, och det är väl i och för sig något positivt. Jag är överens om att det är viktigt att det inledda arbetet fortsätts, men det är inte helt oviktigt hur det fortsätter från företagsledningens sida. Skall man hålla fast vid sådana metoder som de beryktade 31 teserna är ett uttryck för? I så fall torde inte de av statsrådet åberopade samtalen ge så värst positiva resultat. En förutsättning för sådana ändamålsenliga lösningar som industriministern talar om är, som jag ser det, att arbetarna får mer att säga till om redan vid utformningen av nya samverkanssystem och när det gäller den fortsatta utbyggnaden av företagsdemokratin. De hittills redovisade dåliga resultaten kan ju vara en följd av att dessa system i så hög grad har utarbetats av s.k. experter här i Stockholm. Arbetarnas otålighet har tagit sig uttryck i konkreta och positiva förslag. Det borde vara väsentligt också för oss i riksdagen att notera.
Herr talman! Industriministern sade att prövningen av denna fråga skall sättas i gång nästa vecka, och jag tycker att det är ett bra besked. Däremot är det fortfarande lika oklart med tidpunkten när utredningen kan vara klar, och det hade varit väsentligt om man kunnat få en närmare precisering. Kan vi möjligvis få ett besked före halvårsskiftet? Kan den här utredningen möjligen bli klar före årsskiftet eller kanske rent av först nästa år? Det är inte minst ur de NJA-anställdas synpunkt mycket viktigt att ett något så när preciserat svar ges beträffande tidpunkten.

Herr talman! I anledning av statsrådets yttrande att man skall vara försiktig med sina uttalanden vill jag påminna om att SMT bildades av tre skäl. För det första skulle man lösa de sysselsättningsproblem som uppstått i samband med att Centrala flygverkstaden i Västerås skulle läggas ned, varigenom verkstäderna i Arboga och Malmslätt skulle kunna drivas även i fortsättningen. Om jag minns rätt var det mellan 600 och 700 man som då sysselsattes vid CVV. SE För det andra skulle man lösa branschens rationaliseringsproblem. För det tredje skulle man skapa delaktighet och medansvar för de anställda. Tyvärr blev det inte mycket av de goda förutsatserna. Personalen har länge varit orolig för att företaget inte skulle kunna fortsätta verksamheten i beräknad omfattning. Det är många, speciellt tjänstemän, som har flyttat till SMT i Västerås under uppbyggnadsåren. Många har familj, och åtskilliga har egna villor. Speciellt de över 100 tjänstemännen som nu avskedas har svårt att få något nytt arbete. Tidigare gavs löfte av Statsföretags chef att man var villig att hjälpa till med omplaceringar, men då kunde man inte hjälpa en enda man. Kan de anställda vänta sig bättre resultat den här gången? På samma sätt är det i Karlskoga och Ronneby, ja, kanske ännu värre eftersom t.ex. Bofors i Karlskoga måste inskränka sin verksamhet ganska kraftigt på grund av minskade försvarsbeställningar. Herr talman! Det gjordes vid de gamla verkstäderna, som övertogs av SMT, en rad bra verkstygsmaskiner. Jag kan nämna Multimatic, en numeriskt styrd fleroperationsmaskin som konstruerats och tillverkats i Ronneby, svarvar och fräsar från Köping och fina maskiner från Thörns mekaniska verkstad. Men dessa maskiner har man tydligen inte kunnat sälja i det nya företaget. Kan vi vänta oss en förbättring, eller är de drastiska åtgärder som nu vidtas bara ett steg på vägen mot total nedläggning? Industriministern säger nu att vi kan ha förhoppningar om att SMT skall överleva. Det är ett försiktigt uttalande, och jag vill hålla industriministern räkning för det. Men det är förståeligt, eftersom kostymen nu måste ha blivit för stor.

Herr talman! Efter mitt anförande fick herr Nilsson i Kalmar ordet, och det blev jag förvånad över, eftersom jag inte nämnt hans namn och han alltså inte hade någon replikrätt. Jag har erfarit av herr talmannen att herr Nilsson bett att få ge en upplysning till kammaren, och man har tydligen enligt riksdagsordningen tillstånd att få ordet för sådant. Men jag kan inte finna att det var någon speciell upplysning som herr Nilsson i Kalmar gav, utan det var ett polemiskt inlägg i en debatt. Om det var någonting av upplysning i det hela, så var det en felaktig upplysning, därför att jag har — i likhet med herr Enskog — talat om revisorerna i SMT och deras revisionsberättelse, där det finns uttalanden som helt täcker det vi bägge har sagt. Jag har alltså inte yttrat mig om revisionsberättelsen i själva Statsföretag. För övrigt tycker jag att herr Nilsson i Kalmar borde vara medveten om vad som står i revisionsberättelsen för ett av dotterbolagen — han är ju revisor i Statsföretag. Till industriministern vill jag säga, att det är ju en utpräglad försiktighet i uttalandena som kännetecknar inläggen. Det är bra, därför att det visar att även om man inte i klartext vill tala om de erfarenheter man gjort, så har man tydligen dragit en del slutsatser. Jag hoppas bara att man kommer ihåg dessa slutsatser när det gäller det utomordentligt stora problem som vi kommer att nalkas, nämligen hur man skall lösa kapitalförsörjningen till företagen i framtiden och hur man skall ta ställning till de olika skisser som där uppenbarligen finns på regeringssidan, att man skall ge sig in i ett system som innebär att man så småningom får ett statsdirigerat näringsliv. Jag är övertygad om att detta på sikt kommer att innebära utomordentligt allvarliga svårigheter — svårigheter i en helt annan skala än vad vi upplevt hittills. Beträffande allmän näringspolitik i övrigt sade industriministern att han var intresserad av den mindre och medelstora företagsamhetens villkor. Det är en läpparnas bekännelse; det finns säkerligen ett ärligt uppsåt. Men jag skulle ändå vilja påminna om att den ständiga, selektiva politik ni tillämpar med punktinsatser, ofta gör att man faktiskt kommer att gynna storföretag i stället för småföretag. De små företagen är så många att de tenderar att komma bort i hanteringen när det gäller selektiv politik. Det finns många exempel på det, och jag tycker det är beklagligt. När det gäller exempelvis satsning i Norrland — varför tar man inte bort arbetsgivaravgiften i Norrland? Det är en generell åtgärd som skulle ge en bättre stimulans på ett allmänt plan än de åtgärder som man nu vidtar och som blir punktinsatser, vilka ofta går över ända. Herr talman! Det här är stora frågor, och jag har i denna replik tre minuter till förfogande. Det räcker ju inte till att göra några bemötanden i övrigt av vad industriministern hade att säga.

Herr talman! Herr Andersson i Örebro kom in i debatten och ställde en fråga beträffande underleverantörer. De som är underleverantörer till storföretag arbetar naturligtvis med alldeles speciella risker och alldeles speciella förutsättningar. Det är ju i och för sig ingen ny situation i förhållandet mellan dem och SMT jämfört med förhållandet mellan privata eller kooperativa företag och underleverantörer. Jag har uppmärksammat att åtskilliga av dessa underleverantörer är utomordentligt skickliga i sin marknadsföring och har kanaler åt olika håll — när de tappar något söker de ersättning på annat håll. Jag hoppas också att de som nu har råkat in i svårigheter skall kunna finna sådana möjligheter. När det gäller frågan om de kan få kapitalstöd, så kan jag inte se att de bör vara sämre ställda än andra företag vid behandlingen av krediter. Fru Marklund kommer tillbaka till frågan om NJA och koksverket liksom till andra investeringar, och det verkar som om fru Marklund i någon mån diskuterade i ett lufttomt rum, utan kontakt med den verklighet som ändå råder. Riksdagen har ju godtagit ett investeringsprogram på 550 miljoner kronor som nu är under genomförande. Det är väl ganska rimligt att man, när man nu tar de här krafttagen, mycket noga överväger de ytterligare steg som man skall ta. Det betyder ju inte att man säger nej till investeringarna, när man förklarar att man vill pröva dem mycket ingående för att vi skall veta vad vi gör och för att inte lägga på NJA alltför stora uppgifter i detta sammanhang. Och vi skall skynda på denna prövning och behandling så mycket vi över huvud taget kan, herr Stridsman. Det är det enda ytterligare besked jag kan lämna. Längre kan och vill jag inte gå. Vad sedan företagsdemokratin beträffar vill jag säga till fru Marklund, att oavsett om det är fråga om LKAB, NJA eller något annat företag inom den statliga verksamheten är det målsättningsprogram vägledande som Statsföretag har fastlagt. Och som jag redan sagt är en av uppgifterna för Statsföretag att se till att det programmet blir genomfört och förverkligat. Självfallet följer vi mycket noga från regeringens sida vad som där händer. Och i det programmet står det klart uttalat att alla anställda skall engageras. Som mål för verksamheten skall uppställas att nå allt större arbetstillfredsställelse för dem som arbetar i företaget och att ett medel för detta är ett effektivt engagemang från hela arbetsorganisationen. De anställda på alla nivåer skall beredas tillfälle att påverka sin arbetssituation både när det gäller den egna arbetsplatsen och i fråga om företagets verksamhet i stort. Och för att åstadkomma denna utveckling kan fordras att ägare genom de beslutande organen i företagen medverkar till att de som arbetar i företagen får vidgade möjligheter att påverka beslutsprocessen. Det är det arbetet som nu pågår, och jag har inte mött några anmärkningar mot den målsättningen.

Detta har nu inte lyckats. Och hur går det nu i framtiden? Ja, jag har bara sagt att jag hyser den förhoppningen att man under alla omständigheter efter rekonstruktionen skall kunna klara sig bättre. Både inom den kooperativa och inom den privata industrin har jag mött företagare som talat om några av de produkter som SMT tillhandahåller, och de har givit dessa produkter ett mycket högt betyg. Det har varit företagare som förklarat att de haft för avsikt att köpa t.ex. den numeriskt styrda svarv som jag talat om och som man inom företaget har betraktat som en av de lönsamma produkterna. Men när vi så kom in i konjunktursvackan 1970 och 1971 bestämde sig dessa företagare för att avvakta, inte därför att det var SMT man hade tänkt handla med utan därför att konjunkturen enligt deras bedömning inte var sådan att de borde göra de investeringarna. Man ville i stället avvakta till dess konjunkturen gick uppåt igen. Och nu går konjunkturen uppåt. Nu får vi se vad som händer med en del av dessa produkter. Men jag skall gärna erkänna att vi där möter konkurrens från företag både inom landet och utanför vårt land. Jag har nyligen varit i Ungern, där jag hade tillfälle att studera en stor industri i Budapest vid vilken man just tillverkar numeriskt styrda verktygsmaskiner av ungefärligen samma kapacitet som tillverkas här. Jag kan inte göra några prisjämförelser utan vill bara säga att visst kommer det även i de sammanhangen att föreligga en konkurrenssituation. Sedan är jag medveten om, herr Enskog, att situationen i Karlskoga är besvärlig.

Det är besvärligt för kommunen, men det gäller ett privat företag. Man får analysera svårigheterna för den industrin liksom för andra. Det här kanske är en riktig åtgärd för att åstadkomma en bättre situation. Men det är naturligtvis lika besvärligt för dessa 300 att bli friställda som det är för andra, exempelvis vid SMT, och för kommunen är det naturligtvis dubbelt besvärligt. Jag har inte mycket mer att diskutera med herr Burenstam Linder; vi är i långa stycken överens, och under alla omständigheter har vi preciserat våra ståndpunkter, och det är ju viktigt för en debatt. Om man sedan inte kan nå varandra helt, så bör man då ändå ha en större förståelse för varandra. Jag tror att det skulle vara värdefullt om herr Burenstam Linder också sökte att tränga in i det som vi gör, exempelvis de aktiviteter som nu inriktas på de mindre och medelstora företagen. Då kanske han också skulle få klart för sig att vi är ute för att hjälpa denna grupp av företagare. Vi är medvetna om deras svårigheter, inte minst när det gäller att anskaffa kapital till nödvändiga investeringar, för att bygga ut en marknadsorganisation, bl.a. för exportmarknaden, och till utbildningen, och vi är beredda att på alla dessa punkter ge hjälp till självhjälp. Men företagen bär ansvaret.

Herr talman! I det lufttomma rum, där industriministern anser att jag befinner mig, finns i alla fall det beslut om NJA:s finansiering som riksdagen fattat och som jag nämnde i mitt första inlägg. Men jag sade också att när min grupp godtog det förslag till bidrag och lån som riksdagen antog, så var det med det uttryckliga förbehållet att nödvändiga och maximala bidrag skulle ges även fortsättningsvis. Det är det som jag har knutit an till i min interpellation om finansieringen av detta koksverk.
Herr talman! Jag konstaterar att industriministern inte hade något positivt att svara angående SMT:s bekymmer. Det är beklagligt. Men det är ju också ett svar.

Herr talman! Jag lyssnade i den inledande debatten på de borgerliga argumenten för att riksdagens ledamöter skall vara med på stämmorna i de statliga företagen. Jag kan inte finna att det vore någon avgörande åtgärd för att förbättra de statliga företagen. Då vore det mera demokratiskt att alla anställda fick rätt till representation, inte bara i de statliga företagen utan också i de privata. Något sådant finns såvitt jag förstår inte med i de borgerliga tankegångarna. Då var det mera intressant att åhöra statsrådets Johanssons redo görelse för sin syn på statsdriften och på NJA:s utveckling. Jag skall ägna några minuter åt den saken, även om det får ske på bekostnad av vad jag i övrigt hade tänkt säga. Beskedet om koksverket gjorde väl ingen glad. Det skingrade ingen ovisshet för de anställda eller andra. Vi är på det klara med att den omdiskuterade investeringen i ett koksverk vid Norrbottens Järnverk är en investering som borde ha kommit långt tidigare. Denna handläggning ligger i linje med åtskilligt annat när det gäller utvecklingen vid Norrbottens Järnverk. Beträffande detta statliga företag måste man verkligen säga att statsdriftens motståndare under årens lopp har kunnat registrera framgångar just för den konsekventa linjen att så långt det är möjligt hålla Norrbottens Järnverk på sparlåga och att försöka förhindra, förhala och förminska nödvändiga investeringar. Samtidigt som detta har skett har man hela tiden skjutit en debatt om Norrbottens Järnverks förluster i förgrunden, förluster som i själva verket inte är frukten av att NJA har skötts dåligt, utan frukten av att NJA inte har tillåtits en utveckling som borde ha varit naturlig. Storfinansen har under samma tid genomfört väldiga investeringar när det gäller den privata järnverksdriften. Det är satsningar som har skett i mycket stor skala, med snabbhet och i de rätta ögonblicken. Jag tror att det var ledamoten av denna kammare herr Hans Hagnell som vid ett besök i Luleå för något år sedan yttrade att det som har tagit staten 25 år att utföra när det gäller järnverket i Luleå, har det privata näringslivet gjort i Oxelösund på fem år. Det är förmodligen riktigt, och det bör också understrykas att dessa investeringar har ägt rum utan den ofta mycket olustiga debatt som har spelats upp vid varje investering i Norrbottens Järnverk. Man möter också i den debatten en tendens att försöka framställa varje investering i detta statliga företag liksom i andra som någon sorts förtäckt socialvård, som om NJA skulle vara mer eller mindre bankrutt, ett tvivelaktigt företag som man måste hålla under armarna på ett alldeles speciellt sätt. Jag vill instämma med dem som tidigare här sagt att Norrbottens Järnverk har en avgörande betydelse för Norrbottens län, för Luleå stads utveckling och för den industriella expansion som måste komma. Problemen är stora i dagens Norrbotten, men de hade utan tvivel varit sju resor värre utan det statliga järnverket. Jag ville säga detta i sammanhanget, även om jag hade begärt ordet för att utveckla några andra frågeställningar. Jag skall inte förlänga debatten utan vill framför allt behandla reservationen från vpk och vår motion. Jag skall koncentrera mig till ett av delyrkandena i motionen 579, nämligen kravet om att statsföretagen skall göras till ledande element i en politik som syftar till att häva den nuvarande regionala obalansen. Så fungerar inte statsdriften av i dag i vårt land. Statsdriftens omfattning ställd i proportion till det privata näringslivet är sannerligen inte särskilt imponerande. Systemet kallas ju blandekonomi, men den statliga industriella verksamheten har ungefär samma proportioner i förhållande till det privata näringslivet som kanariefågeln i den bekanta kanariefågelpastejen, dvs. en häst blandad med en kanariefågel. Man har kommit upp till ungefär 5 procent statlig industriproduk tion, och det har skett efter ett drygt 40-årigt socialdemokratiskt regeringsinnehav. Det vittnar om att ambitionsnivån när det gäller att utveckla den statliga företagsamheten i det här landet inte är särskilt väl utvecklad. Den ligger så lågt den möjligtvis kan ligga. Det finns exempel på andra privatkapitalistiska länder — Italien, Frankrike och England — där man har gått mycket längre på den statliga företagsamhetens område.

Vi har i Norrbotten en större procent statlig industriverksamhet än man har någon annanstans i det här landet. Vi har LKAB, vi har ASSI och vi har Norrbottens Järnverk; och de företagen är frukterna av en stark och radikal folkopinion, som har pressat fram olika åtgärder. Allt som gjorts i detta sammanhang har varit stora saker — så värderar jag det — men det finns inte därför någon anledning att i dagens läge känna sig nöjd med statsdriftens roll, inte ens i det därvidlag något särpräglade Norrbotten. Det var länge sedan den senaste mer omfattande positiva åtgärden vidtogs, och man måste säga att statsdriften i Norrbotten inte spelar den roll för att häva regional obalans som det talas om i vpk:s motion. Efter uppbyggandet av Norrbottens Järnverk — som här har debatterats — hade det varit naturligt att det följt en statlig verkstadsindustri av stort format och olika former av högförädlande produktion. Men det har inte skett, och därför kännetecknas det nordligaste länet — det på naturtillgångar rikaste — också samtidigt av arbetslöshet, avfolkning och ödeläggelse i mycket stor utsträckning. Utvecklingen har fått ha sin gång, och regeringen har gjort halvhjärtade satsningar när det gällt utvidgningen av en statlig industrisektor, medan en rik subventionering av den privata företagsamheten har varit det dominerande elementet i den s.k. näringspolitiken. Den politiken har också inneburit att man har accepterat den kapitalistiskt styrda strukturomvandlingen; och den ekonomiska krisen för samhälle och människor har ställts på sin spets. På den typen av näringspolitik har privata rufflare och finanshajar profiterat; de har sugit ut vad som har gått att få och sedan stuckit sin kos, glada som barn som fått karameller av en snäll farbror. Det är mot den typen av lokaliseringspolitiska åtgärder som vi kommunister reagerar; vi berör det i flera motioner och anför bl.a. i motionen 579 att det måste skapas ett annat alternativ. Hittills har regeringen inte lyssnat på de tankegångarna utan fortsatt föra en näringspolitik där det statliga industrietablerandet har spelat en helt underordnad roll. Och det är märkligt, bl.a. när det gäller Norrbotten, därför att det borde ha varit lättast att etablera industrier där; det finns redan en mycket god grund — vi har råvaror och vi har de statliga basnäringarna — som man borde ha byggt vidare på. Men i stället har statliga företag lagts ned och i andra har förts en rationaliseringspolitik som har medfört ett minskat antal arbetstillfällen. Framgångar för statsdriften har fuskats bort på olika sätt. Här skall inte startas någon debatt om Norrlandsälvarna, men jag vill bara göra en reflexion: om regeringen hade visat lika stor energi för att utveckla den statliga industriverksamheten som för att hoppa från den ena älven till den andra borde åtskilligt ha kunnat ske. När myndigheterna i Norrbotten siar om en ren katastrof om inte betydande åtgärder vidtas snabbt, måste man också vara på det klara med att det brinner i knutarna. Men det är naturligtvis inte bara i Norrbotten som situationen är deprimerande och allvarlig på grund av att regeringen inte har kunnat tänka sig att stoppa ödeläggelsen genom att snabbt och målmedvetet utveckla den statliga företagsamheten. Just därför hotar det man kallar landsdelskatastrofer på olika håll. Mot den bakgrunden finns det också plats att i denna debatt med större kraft hävda nödvändigheten av att statsföretagen görs till ledande element i en politik som syftar till att häva den regionala obalansen. Den partimotion från vpk som nu föreligger innehåller även andra ting, exempelvis frågan om verklig företagsdemokrati i de statliga företagen. Vi vet att dessa inte är de föredömen som de borde vara; det har sagts här tidigare. Gruvstrejken gav väl om något en bekräftelse på den saken. Vi vet också att folk som skall syssla med utvecklandet av företagsdemokrati inom det statliga LKAB tycker sig röna så stort motstånd att det ibland har förekommit avhopp. Så skall det naturligtvis inte vara. Vi som är för ett utvecklande av statsdriften ser med beklagande och olust alla de här misstagen. Vi menar att det borde vara lättare att riva bort alla de gamla och förlegade principerna i de statliga företagen än i andra, men i stället har vi fått bevittna hur man importerar ledarteser från USA för att styra svenska gruvarbetare. Detta är beklämmande. Det ger statsdriften dåligt anseende, och statsdriftens motståndare får vatten på sin kvarn, även om man vet att de privata företagen sannerligen inte är något mönster i detta avseende. Jag skall som sagt inte förlänga debatten; nog mycket är redan sagt. Jag skall inskränka mig till att instämma i bifallsyrkandet till reservationen 1.

Herr talman! I motionen 584 har jag begärt att en utredning skulle beredas möjlighet att granska regeringens relationer till förenade fabriksverken under åren 1968-1971. Avsikten med detta var att man skulle få möjlighet att bedöma, om regeringens mellanhavanden med FFV bör leda till att man utkräver politiskt ansvar för vad som har skett. Sedan motionen avlämnades i januari har chefen för industridepartementet meddelat riksdagen att han avser att tillsätta en utredning som bl.a. skall behandla de anmärkningar som riktas mot vissa åtgärder av förenade fabriksverken. Det är alltså möjligt att denna utredning kommer att belysa de frågor som jag har uppehållit mig vid i motionen 584. Dessutom skall denna motion behandlas också av konstitutionsutskottet — egentligen hör den huvudsakligen dit. Jag avstår därför från att nu ta upp en debatt i detta speciella ämne och avvaktar i första hand konstitutionsutskottets betänkande.

Herr talman! Bara några kortfattade ord om den fråga som har stått i fokus här, nämligen koksverket i Luleå. Det är klart att den frågan följs med stort intresse av befolkningen i länet — ett län som ju kämpar med ständig undersysselsättning. Koksverket hänger också samman intimt med NJA:s utveckling, och självfallet är en förbättring av NJA:s betingelser av stort värde. När riksdagen vid många tidigare tillfällen har diskuterat investeringar i NJA:s anläggningar, har detta skett under betydande enighet. Man har allmänt deklarerat att investeringarna varit nödvändiga för Norrbottens utveckling. Ett investeringsprogram för NJA är nu på gång. De beräkningar som ligger till grund för dessa har riksdagen redan accepterat. Koksverket bör också få förverkligas, även om risktagandet skulle bedömas som något större än normalt för sådana anläggningar. Svaret på den ställda frågan har ännu ej lämnats. Regeringen har ännu inte fattat något beslut. Det må då vara tillåtet att lämna ett ord på vägen till inrikesministern. Det måste bli en önskan om att de regionalpolitiska problemen i Norrbotten skall väga särskilt tungt i detta fall. Sysselsättningsfrågan är så påträngande i länet, att det behövs investeringar både i koksverket och för tillverkning av fartygsprofiler.

Herr talman! Det finns de som tror att vi i Sverige är ytterst avancerade på det företagsdemokratiska området, att vi kommit längre i reformer som ger de anställda medbestämmande än något annat land. Så är knappast fallet. I Norge genomförs nu en lagstiftad tredjedels representation i företagens styrelser för de anställda. Tredjedelsrepresentation tillämpas sedan länge i Västtyskland. Inom koloch stålindustrin har de anställda getts en med kapitalet likaberättigad ställning i företagsstyrelserna. Det finns ett stort behov av och gott om utrymme för en företagsdemokratisk reformverksamhet i Sverige, som kan ge de anställda ett helt annat inflytande inom företagen än de har i dag. Och denna reformverksamhet kan ske inom ramen för ett marknadsekonomiskt system — det är i själva verket bara om vi har fristående företag med eget beslutsansvar som det finns någon beslutsmakt att sprida till de anställda. De företagsdemokratiska reformerna som folkpartiet länge drivit måste som också LO och TCO framhållit omfatta alla nivåer inom företagen. De får inte begränsas till topporganen. De måste tvärtom medverka till en radikal förändring av den enskilde löntagarens dagliga arbetssituation. Men man får samtidigt inte underskatta betydelsen av en demokratisering av företagens styrelser. Som vi framhåller i motionen 1350 till årets riksdag är medbestämmande för de anställda i styrelsen viktigt av framför allt två skäl. För det första beslutar styrelsen i många stora frågor av central betydelse för de anställda. För det andra har graden av inflytande inom det högsta beslutsorganet i ett företag stor betydelse för hur långt demokratiseringen kan drivas på lägre nivåer. Det är därför tillfredsställande att LO och TCO och så småningom även regeringen nu säger sig vilja lagstifta om att de anställda skall garanteras en viss representation i företagsstyrelserna. Men därmed är reformarbetet långt ifrån färdigt. Vi måste gå vidare och bl.a. systematiskt pröva olika modeller för att tillgodose de anställdas berättigade krav på medbestämmande. Modellen med hälftenrepresentation för de anställda i företagsstyrelserna bör bli förmål för noggrann praktisk prövning, bl.a. i den försöksverksamhet som bedrivs i de statliga företagen. Vi bör här gemensamt kunna konstatera tre saker: 1. Statsföretag AB:s styrelse har i slutet på förra året beslutat om en försöksverksamhet, som bl.a. innebär att de anställda i de företag som tillhör statsföretagsgruppen skall vara representerade i styrelserna. 2. Om försöksverksamheten skall ge någonting av större intresse måste den inbegripa olika modeller för inflytande, annars kan man inte med hjälp av dess resultat dra några bestämda slutsatser för framtiden. 3. Det har från främst de anställdas sida inom Statsföretagsgruppen visats ett markerat intresse för att få pröva modellen med hälftenrepresentation i företagsstyrelsen. Uddevallavarvet och LKAB är de företag där intresset varit mest markerat. Dessa tre faktiska konstateranden borde vi kunna vara överens om: det pågår försöksverksamhet med styrelserepresentation inom de statliga företagen, det är nödvändigt att pröva olika modeller för medbestämmande och de anställda har i framför allt vissa statliga företag visat intresse för att pröva fifty-fifty-modellen. Motionärerna har mot denna bakgrund ansett det motiverat att riksdagen ger uttryck för meningen att modellen med hälftenrepresentation för de anställda bör ingå i den pågående statliga försöksverksamheten. Det bör vara intressant att få hälftenmodellen prövad. Det är först när de anställda får hälften av platserna i en företagsstyrelse som den ena parten inte automatiskt kan överflygla den andra; man måste då komma fram till en gemensam linje i frågor där man har olika åsikter, och de anställda får ett verkligt inflytande. När det gäller de stora företagen kan det inte uppfattas som ett axiom att aktieägarna ensamma skall ha hela beslutanderätten i företagsstyrelserna. Det beslut som riksdagen om en tid sannolikt kommer att fatta om rätt för de anställda till en viss representation i företagens styrelser måste bli en början och inte en slutpunkt. Det måste uppfattas som ett genombrott för en helt annan syn än tidigare på de anställdas rätt att med tyngd delta i besluten i det egna företaget. Reformverksamheten måste på detta område drivas vidare. Modellen med hälftenrepresentation för de anställda kan inte längre lämnas utanför den försöksverksamhet som påbörjats. Att den inte kommer att lämnas utanför debatten i samhället och bland de anställda står helt klart. systematiserad försöksverksamhet med olika modeller för representation för de anställda i företagens styrelse. Utskottet anser att det är tillräckligt med den verksamhet som nu har påbörjats och hävdar att riksdagen inte bör stimulera ytterligare försök. Det är tydligen inte riksdagens sak! Jag skall, herr talman, avstå från att nu yrka bifall till motionen 1350, vilket med hänsyn till utskottets ställningstagande vore utsiktslöst, men det betyder inte att jag delar den filosofi som kommer till uttryck i utskottets betänkande beträffande motionen. Vad som sker inom de statliga företagen måste väl ändå angå riksdagen, eftersom riksdagen fattar en rad beslut rörande Statsföretag AB och antar riktlinjer för dess verksamhet. Varför skulle inte riksdagen på det arbetsdemokratiska området, som har så stor betydelse för de anställda, kunna säga sin mening? Jag vill fråga utskottets ordförande, herr Svanberg, vilken uppfattning han har om detta.

Herr talman! I debatten återstår nu att kommentera reservationen 4. Den har avgivits av moderata samlingspartiets ledamöter i näringsutskottet till förmån för bifall till motioner som har väckts om att avyttra en del av de aktier som Statsföretag AB äger i LKAB och om att en utredning skulle få arbeta med hela frågan att sälja nu statsägda aktier. Det är så sant som utskottsmajoriteten säger att riksdagen redan många gånger har avvisat det förslaget och att argumenteringen är tröttsamt enformig. Ja, vi förstår på vårt håll att det kan finnas risk för att vi bedöms som tjatiga. Men spridning av ägandet är för oss i moderata samlingspartiet en mycket viktig fråga. Vi har i olika sammanhang fört fram förslag om att till många människor sprida äganderätten till företag inom den privata sektorn. Vi anser att motsvarande möjligheter skall finnas också i fråga om sådana företag som nu är statsägda. Vi tar därför risken att uppfattas som tjatiga och vi kommer tillbaka dels med vår önskan om en utredning, dels med ett förslag om att Statsföretag i småposter och med företrädesrätt för anställda i LKAB skulle sälja en mindre post av sina LKAB-aktier. För det kommande budgetåret har vi föreslagit ungefär en tiondedel av innehavet. Erfarenheterna av en sådan försäljning skulle kunna ge god ledning för den utredning som vi efterlyser. Allt detta är alltså gamla tankegångar. Näringsutskottets ordförande, herr Svanberg, hade alldeles rätt när han konstaterade detta. Herr Svanberg efterlyste därför nya argument. Jag skall försöka efterkomma hans önskan och håller mig då till idéer som berör herr Svanbergs egen landsända. I fjol presenterade sig Statsföretag i annonsering i engelsk press som ”the richest company in Sweden”. Jag föreställer mig att inte minst LKAB-aktierna, nominellt värda nästan en halv miljard kronor, utgjorde bakgrunden till påståendet. Detta rika moderbolag har fått en framställning från ett av sina dotterbolag, Norrbottens järnverk, om tillstånd att uppföra ett koksverk. Projektet har i många sammanhang kommenterats i dag. Industriministern har citerat bedömningar, som gått ut på att den kalkylerade lönsamheten ter sig god. Länsrepresentanter har med sin kännedom om de lokala förhållandena vitsordat att ett koksverk skulle innebära ett mycket välkommet tillskott till länets näringsliv. Men Sveriges ”richest company”, NJA:s moderföretag, förklarar att man inte har de så där 150 miljoner som Statsföretagsgruppen själv skulle behöva prestera för att koksverket skulle komma till stånd. Och här kommer nu ett nytt argument till stöd för förslaget att lätta på packen av LKAB-aktier — som sagt nästan en halv miljard nominellt, marknadsmässigt betydligt mer naturligtvis. Aktivera en del av dessa i portföljen slumrande mångmiljonbelopp, satsa dem — om nu prognoserna för koksverket är riktiga — i ett sådant! Det var alltså ett nytt argument för att mobilisera statliga tillgångar för konstruktiva ändamål. Ytterligare ett förslag skall jag komma med: Hur vore det om Swedens richest company, ägaren till LKAB, lösgjorde litet kapital för att undanröja i varje fall något av den risk och några av de olägenheter som ligger i att gruvdriften är så klart dominerande i gruvsamhällena. Här borde man känna ansvar för att få alternativa sysselsättningar till stånd, inte minst för kvinnor, som ju har mycket små chanser att få arbete i gruvsamhällena. Aktiv näringspolitik innebär verkligen inte att man ruvar på en aktieportfölj. Inför alternativa handlingsmöjligheter, som är ekonomiskt och socialt välmotiverade, bör man kunna bestämma sig för att sätta kapitalet i aktivt arbete. Herr talman! Jag har, därtill uppfordrad, kommit med några nya argument för att Statsföretag skulle sälja en del av sina LKA B-aktier.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

Herr talman! Det var herr Enskog som i sitt tack till industriministern för interpellationssvaret föranledde mig att begära ordet. I sitt inlägg nämnde herr Enskog avvecklingen av SMT:s verksamhet i Ronneby i samband med strukturomvandlingen inom SMT-gruppen. Det är riktigt, som herr Enskog påstod, att SMT övertog verkstadslokalen i Ronneby i början på år 1970. Nästan omedelbart begärde företaget att staden tillsammans med SMT skulle gå i författning om utbyggnad av verkstadslokalerna, vilket också skedde med början ungefär vid halvårsskiftet 1970. Utbyggnaden var färdig i november 1971. De uppgifter om storlek och kostnader som lämnades är riktiga. Det är anmärkningsvärt att man inom ett företag som SMT har så dålig planering av sin verksamhet att man redan ett halvår senare, som nu skett, beslutar flytta från orten. Vi beklagar detta inom Ronneby desto mera med hänsyn till att de anställda vid verkstaden där nere ganska tidigt slog larm hos SMT och diskuterade utvecklingsplanerna med företagsledningen. De anställda framförde därvid sina synpunkter, bl.a. på att vissa tekniker skulle föras över från Ronneby till Västerås, vilket enligt de anställdas bedömning skulle kunna innebära svårigheter för verkstaden i Ronneby att fortsätta sin verksamhet. Dessa farhågor har också besannats. Jag skall inte orda mer om detta, eftersom industriministern klargjort de orsaker som ligger bakom beslutet. Det är självklart att ett statligt företag lika väl som ett privat kan komma i sådana omständigheter att vissa omställningar behöver göras, men vad vi kritiserar är SMT:s dåliga planering. Vi hoppas att man skall ta lärdom för framtiden av erfarenheterna i detta sammanhang. Herr Enskog uttalar vidare vissa farhågor beträffande sysselsättningsmöjligheterna för de anställda vid SMT i Ronneby, och dessa utsikter är väl ganska små i Ronneby, men med hänsyn till de anställdas utomordentliga yrkesutbildning finns det kanske möjligheter att placera dem inom SMT. Självfallet kommer vi att göra allt för att få även tillverkning till verkstaden. Jag fick dock en stark känsla av att herr Enskog inte bara tänkte på de anställda i detta sammanhang utan även ville begagna tillfället att ge den statliga företagsamheten en känga. Detta underströks ytterligare när han i sitt andra inlägg berörde de anställda vid Boforsverken i Karlskoga, som kanske skulle få minskad sysselsättning beroende på minskade statliga beställningar. Om herr Enskog är så allvarligt intresserad av de anställda, kunde han ha tagit upp andra exempel från Ronneby. Det finns nämligen där privata industrier, som från början av föregående år fram till slutet av detta år kommer att avveckla verksamhet berörande 350 människor. De har precis samma besvärligheter att få sysselsättning som gäller för de anställda vid SMT. Ja, jag skulle nästan vilja säga att de har det ännu värre då, som jag nämnde tidigare, de anställda vid SMT har en utomordentlig yrkesutbildning och är efterfrågade på marknaden medan de andra inte har samma höga kvalifikationer. Jag vill också passa på att säga några ord med anledning av herr Burenstam Linders resonemang om att de statliga företagen sköter sin verksamhet mycket skralare än de privata. Ja, det är möjligt att man kan se det ur olika synvinklar. Tyvärr har jag vissa dåliga subjektiva erfarenheter — fortfarande från Ronnebybygden — av hur de privata företagen kan sköta sin verksamhet. Dessa erfarenheter går ända tillbaka till 1952, alltså 20 år tillbaka, långt innan man på den borgerliga sidan hade uppfunnit myten om det statliga misslyckande på företagsamhetens område. Det företag jag arbetade vid hade vid den tidpunkten ungefär 850 anställda. Genom besvärligheter på exportmarknaden fick man inskränka driften och gick ned till en styrka på ungefär 400 anställda. Det förekom då inga rubriker i tidningarna om denna nedskärning, och varken fackföreningen eller samhället begärde företagsledningens huvud på ett fat, vi satte oss ner och diskuterade med företagsledningen hur vi skulle kunna tackla problemen för att göra det bästa möjliga av situationen så att företaget skulle kunna fortleva och så att en del av de anställda i fortsättningen skulle kunna få behålla sina arbeten. Vi lyckades med det under en övergångstid. Företaget har haft 20 år på sig för rekonstruktion. I dag står det, som jag nämnde tidigare, i begrepp att friställa ytterligare 350 man. Fortfarande vill vi inte hänga företagsledningen, utan vi vill fortfarande både från facket och från samhället hjälpa till för att försöka klara upp situationen. Inom regionen är det tyvärr många andra företag som har gått samma öde till mötes. Där fanns en firma som tillverkade tvättmaskiner. Företaget hade väl inte tillräckligt med kapital, utan det köptes av Wedevågs Bruk. Vi trodde väl i samhället och inom facket att det var allvarligt menat från brukets sida och att verksamheten skulle fortsätta, men ingalunda. Efter tre år avvecklades verksamheten, och 240 människor ställdes utan sysselsättning. Ingen har sagt någonting om det, vare sig i tidningar eller på annat sätt, utan man har tagit det fullt naturligt. En annan firma, LIBO, som tillverkade skjortor och som fått hjälp av kommunen med att bygga fabrikslokalerna, sålde sin tillverkning till Danmark med påföljd att de 100 anställda blev utan sysselsättning. Så nog finns det åtskilliga exempel på att även det privata näringslivet misslyckas. Jag tror att det är skäl i att, som herr Burenstam Linder och många andra gör, hålla ögat på den statliga företagsamheten. Men öppna också det andra ögat det som vetter mot det privata näringslivet och skärskåda vad som förekommer där. Då tror jag att vi här i riksdagen kan få en näringspolitisk debatt som är till fromma för näringsutvecklingen i vårt land.

Herr talman! Herr Burenstam Linder var förvånad över att jag fick replik och påstod att jag inte hade rätt till detta. Emellertid är det ju varken herr Burenstam Linder eller jag som avgör vem som har replikrätt, utan det är talmannen. Talarordningen avgörs av talmannen. Eftersom jag var åberopad med hänsyn till att jag är revisor i Statsföretag bör jag ha replikrätt, såvitt jag kan förstå. Nu har herr Burenstam Linder sagt att han i sitt yttrande avsåg SMT:s revisorer. Nog uppfattade jag det som om herr Burenstam Linder avsåg Statsföretags revisorer, och jag var tydligen inte ensam om det. Talmannen uppfattade det ju på samma sätt. Jag kan här inte annat än hänvisa till protokollet. Vi får väl se vad stenograferna har kommit fram till där. Men om herr Burenstam Linder avsåg SMT:s revisorer, var i revisionsberättelsen står det att de med stor självövervinnelse och med stor ansträngning kunde bevilja ansvarsfrihet? Var står det någonstans? Herr Burenstam Linder sade att jag borde veta vad som står i SMT:s revisionsberättelse och verksamhetsberättelse. Ja, det gör jag, men jag undrar om herr Burenstam Linder vet det. Jag betvivlar det. Revisorerna har i sin berättelse gjort en erinran mot verkställande direktören, men i näst sista att-satsen sägs att styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för den tid årsredovisningen omfattar. Jag undrar fortfarande varifrån herr Burenstam Linder fått sina uppgifter. Är herr Burenstam Linder revisor i SMT eller har revisorerna i SMT talat om det för herr Burenstam Linder? Jag tycker nog att det finns anledning att vi får reda på det. Herr Burenstam Linders resonemang är många gånger ett misstänkliggörande över huvud taget av Statsföretag. Han kommer med missvisande påståenden och lögner som i det här fallet och ibland med halvsanningar. Men det är väl på det sättet som jesuiterna resonerade, att ändamålet får helga medlen. Statsföretag är ju fortfarande en koncern i uppbyggnad, där mycket av konsolideringsarbetet kvarstår. Man har begränsade resurser, och ingen kan begära det omöjliga. Det pågår ett omfattande samordningsarbete, och det föreligger utomordentligt stora problem för att klara ut just den samordning som det är fråga om. Men jag hävdar fortfarande att det påstående som herr Burenstam Linder kom med är fel, oavsett om det gäller Statsföretags eller SMT:s revisorer.
Herr talman! Yttranderätten här i kammaren, påstod herr Nilsson i Kalmar, är något som talmannen avgör. Det är väl en sanning med modifikation, eftersom även talmannen måste följa vissa regler. Om jag vid en snabb kontroll har förstått att det föreligger en yttranderätt i det speciella fall som herr Nilsson möjligen skulle kunna åberopa endast om man har en faktisk upplysning att ge, så har han däremot inte rätt att ställa sig upp och göra ett polemiskt inlägg. I den mån det över huvud taget fanns någon upplysning i vad han här hade att säga, var det något som närmast hade karaktären av en felaktig upplysning. Det är möjligt att jag inte yttrade mig så hundraprocentigt exakt att herr Nilsson i Kalmar förstod att jag ansåg att det var revisorerna i SMT som hade haft anledning att i sin revisionsberättelse göra en erinran. Om jag inte yttrade mig med den hundraprocentiga tydligheten skall jag självfallet uttala mitt beklagande. Men jag tror att det rimligen skulle framgå av vad jag hade att säga, eftersom jag talade om SMT och dess verksamhet. När jag läser SMT:s revisionsberättelse, ty den har jag självfallet tillgång till, kan jag inte annat än konstatera att de två revisorerna finner anledning använda ett sätt att tala om förhållandena, som är mycket ovanligt i revisionsberättelser. Och det brukar också innebära att man endast med stor självövervinnelse kan nå den slutsatsen att man kanske inte skulle gå längre än till att göra en erinran. Det var, herr talman, grunden för mitt uttalande. Herr Nilsson i Kalmar gjorde olika svepande uttalanden om det sätt på vilket jag drivit debatten när det gäller de statliga företagen och talade om jesuitmoral etc. Ja, jag tycker att den typen av karakteriseringar sällan är något som för en debatt framåt. Jag kan inte erinra mig att jag gjort några grava misstag i bedömningen av rent faktiska förhållanden som inträffat i fråga om en del av de statliga företagen. Jag har ansett att det funnits anledning att påpeka dem för att få den balans i debatten som behövs för att man vid den näringspolitiska uppläggningen skall göra riktiga avvägningar, speciellt med hänsyn till framtiden.
Herr talman! Herr Burenstam Linder säger att jag skulle ha haft yttranderätt om jag hade en upplysning att ge. Nog tycker jag att den upplysning jag gav var av den karaktären att den borde komma kammaren till del. Även om herr Burenstam Linder nu efteråt tycker att han yttrat sig litet oklart, så styrks min uppfattning av att även talmannen uppfattade saken på det sättet, och det gjorde även flera här i kammaren. I sakfrågan har herr Burenstam Linder inte sagt något nytt. Var har han fått detta påstående om revisorerna? Han läser ut ur deras verksamhetsberättelse ungefär vad han vill. Men man bör väl följa vad som står i den. Revisorerna har gjort en erinran mot verkställande direktören, men där finns inte ett ord om att de med stor ansträngning och självövervinnelse kunnat bevilja ansvarsfrihet, och det är just beträffande detta som jag menar att herr Burenstam Linder far med felaktiga uppgifter. Sådant gör minsann inte att saken kommer i ett bättre läge. Jag tycker att herr Burenstam Linder skall komma ihåg detta i fortsättningen också.

Herr talman! Under senare år har en ny syn på användningen av kemiska medel blivit alltmer omfattad i vårt land. I det miljöpolitiska program som folkpartiets landsmöte antog förra året uttrycktes den på det sättet, att kemiska medel inte skall få användas, om man inte kan bevisa att de är ofarliga, och att det åvilar den som vill använda, sprida eller försälja dem att visa ofarligheten. Nu har samma tanke också slagit igenom i det programförslag som har utarbetats inom det socialdemokratiska partiet av en arbetsgrupp ledd av jordbruksministern. Man kan säga att vi här talar för en omvänd bevisbörda i förhållande till vad vi i vanliga fall räknar med. Det är ganska naturligt att den senaste tidens erfarenheter och nya upptäckter av skadliga verkningar av olika kemiska preparat har lett till ett sådant krav på en omvänd bevisbörda. Självfallet är jag medveten om att man inte får ta den här formuleringen om den omvända bevisbördan bokstavligt. Rent logiskt är det omöjligt att bevisa att ett visst preparat är oskadligt. Man kan eventuellt bevisa att det är skadligt, eller också kan man göra sannolikt att det är oskadligt från en mängd olika synpunkter som man undersöker. Men det går ju aldrig att bevisa att det inte kan ha eventuella okända skadliga verkningar. Från politisk synpunkt kan dock denna logiska invändning lämnas därhän. Det väsentliga, när man har att ta ställning till om ett preparat skall få användas eller inte, är: Finns det klart redovisade försök, i tillräckligt stora serier, där man från olika utgångspunkter och ur olika synvinklar har undersökt eventuella skadliga verkningar, och är dessa försök redovisade på ett sådant sätt att de är begripliga för oss lekmän? Eller, om inte det är möjligt, finns det ändå som ett minimum en hög grad av enighet bland experterna om att man inte har anledning att misstänka skadliga verkningar av preparatet? Om experterna är oense, om det finns några experter som varnar kraftigt för ett visst medel, då bör man vara återhållsam med användningen av detta. Det är den synen som har varit min utgångspunkt vid behandlingen av denna proposition och dessa motioner om spridning av bekämpningsmedel över skogsmark och åkermark. Den mest kontroversiella frågan gäller som bekant spridning av hormoslyr, som är utgångspunkt för hela det här lagförslaget. Det är inte bara fråga om hormoslyr utan om fenoxisyrapreparat av 2,4,5-T-typ, som den tekniska termen lyder. Det kan vara anledning att redan från början göra klart för sig att här finns en mängd fenoxisyrapreparat, ungefär 125 har det sagts. Av dem är drygt ett 20-tal av 2,4,5-T-typ, och hormoslyr är varubeteckningen på ett av dem. En av de kontroversiella frågorna är om man över huvud taget skall få sprida fenoxisyrapreparat av 2,4,5-T-typ. Här är inte det kravet uppfyllt att det skall vara nära nog kompakt enighet bland experterna. Jag skall nöja mig med att citera ett par expertuttalanden. Professor Åke Gustafsson, som är en av dem som anlitats av giftnämnden, säger: ”Vad de nu analyserade herbicidtyperna beträffar, lutar jag personligen mot ett totalförbud åtminstone för 2,4,5-T-preparat i skogsbruk, jordbruk och för hemmabruk — — =— trots, eller kanske på grund av, att situationen i dagens läge ännu ej är helt klar. Under alla förhållanden bör massutspridning icke få förekomma.

Det är väsentligt att riskerna för fosterskador på människor och på den högre faunan noga beaktas vid en eventuell användning av fenoxisyrepreparat. Endast sådana användningsmetoder bör ifrågakomma, som effektivt eliminerar dessa risker. Som slutomdöme skulle jag vilja framhålla följande. Såvitt jag kan finna har läget rörande användningen av fenoxisyror icke väsentligen förändrats sedan frågan tidigare behandlades av Giftnämnden. En rad frågetecken kvarstår, icke minst rörande genetiska risker. Kostnaderna för kompletterande tester är icke stora och det kan omöjligen vara rationellt att ersätta praktiska tester med ytterligare diskussioner av ett otillräckligt faktamaterial.” Herr talman! Av dessa och flera andra expertutlåtanden har jag dragit slutsatsen att här finns inte den enighet som man skulle önska för att tillåta spridning av fenoxisyror av 2,4,5-T-typ. Därför föreslår jag i en reservation som ansluter till motionerna 1524 och 1525 att riksdagen skall hos regeringen begära att man inför ett tidsbegränsat förbud mot användning av de här 2,4,5-T-preparaten. Efter denna förbudsperiod bör frågan tas upp till ny prövning, och då kan man ha tillgång till det ytterligare faktamaterial som t.ex. docenten Ramel talar om. Det är också självfallet att man under denna tid måste ha möjlighet till dispens för vetenskaplig prövning av de här medlen för att kunna få ett bättre underlag. En fråga som då inställer sig är: Vad kostar det att förbjuda användningen av dessa medel? Det har varit väldigt svårt att få någon exakt uppgift om detta. Det sammanhänger ju med vilka ersättningsmedel man är villig att använda. I socialutskottets betänkande i frågan förra året fick vi veta att den totala vinsten för skogsbruket av användningen av fenoxisyrapreparat är 20 miljoner. Det gäller alltså alla fenoxisyror över huvud taget. Då måste rimligen — även om det är svårt att få exakta uppgifter — kostnaderna för att förbjuda den här mindre gruppen av preparat vara mindre än 20 miljoner. Det finns — som också påpekas i reservationen — ersättningsmedel, framför allt kanske MCPA-ester, som för vissa vedogräs faktiskt ger effekter som är överlägsna 2,4,5-T-preparatens. Det är också intressant att notera en tidningsuppgift häromdagen. I en intervju säger en av Uddeholmsbolagets direktörer att den koncernen för den kommande säsongen helt och hållet avstår från besprutning med 2,4,5-T-preparat. Det är alltså inte fråga om några oöverstigliga hinder eller några oöverstigliga kostnader som skulle åsamkas skogsnäringen genom ett bifall till reservationen 3. Därför, herr talman, skall jag be att få yrka bifall till denna reservation med den motivering som jag nu har givit och med en allmän reflexion. Vi är nog alla är medvetna om att allmänhetens förtroende för politikernas, för statsmakternas förmåga att i tid uppmärksamma och ta itu med miljöhoten inte är vad det borde vara. Det är skakat, och jag tror att vi skulle kunna bidra till att återställa förtroendet genom att införa ett sådant här tidsbegränsat förbud mot 2,4,5-T-preparaten.

Jag har ju tillåtit mig att yrka på möjlighet till något friare användning av de medel vi här talar om än vad utskottet tänkt sig.

Jag förutsätter också att den dispensgivande myndigheten, giftnämnden, skall vara skyldig att övervaka att betryggande utmärkning sker av behandlade hyggesytor. Enligt min mening är ett bifall till den framställningen egentligen bara en konsekvens av utskottets eget resonemang, eftersom utskottet så starkt understryker att huvudsyftet med den föreslagna lagstiftningen är att minska risken för allmänheten att ovetande bli utsatt för obehag och andra följder av medlens användning. Det är ingen som inte delar den meningen att vi bör minska sådana risker för allmänheten att utan vetskap komma i kontakt med bekämpningsmedel som kan vara skadliga. Men vi borde även kunna vara överens om — jag tror också att vi i andra frågor i allmänhet här i riksdagen är överens om det — att ett sådant syfte, vad frågan än gäller, skall vi alltid försöka uppnå med så små ingrepp och så små förluster och kostnader som möjligt. Vi skall med andra ord aldrig använda större våld än nöden kräver. Om nu syftet med lagstiftningen är att minska risken för allmänheten att ovetande komma i kontakt med dessa bekämpningsmedel och om man nu på vissa platser och under vissa omständigheter kan använda medlen utan risk för att allmänheten ovetande kommer i kontakt med dem, så borde de också tillåtas. Det är det enkla resonemanget bakom herr Turessons motion och min reservation, och jag har svårt att förstå varför man inte skulle kunna ansluta sig till den meningen. En framgångsmetod som skall anses försvarlig och möjlig när det gäller vetenskapliga försök eller ett visst bekämpningsönskemål måste, om den kan användas under lika betryggande omständigheter, kunna tillåtas även av andra skäl. Det är den sakliga motiveringen till reservationen. Herr talman! Sedan vill jag också gärna tillfoga några ord mera allmänt. Jag har skrivit reservationen dels i det bestämda och konkreta syftet att få en viss dispensmöjlighet men dels också för att illustrera en uppfattning som jag har, nämligen den att vi kanske är på väg att gripas av panik och att falla undan för en panikartad opinion utan att alltid ge oss tid att tänka efter om detta är så särskilt motiverat. Det är väl ändå bra märkligt om vi med den omvända bevisbörda som herr Romanus här talat om skall beträda en väg, som till sist leder till förbud.

Men nu ger vi oss in på en väg, där man liksom inte längre bryr sig om att ställa den frågan utan klipper till med förbud med detsamma. Det blir säkert en ganska dyr metod. Det är vidare enligt min uppfattning en meningslös metod och en metod som icke riktigt stämmer med riksdagens anseende för att lidelsefritt och sakligt pröva varje ärende. Det allra märkligaste är för mig att det har kommit att upplevas som en radikal reaktion, som ett utslag av en radikal samhällssyn, när man på detta sätt i alla möjliga sammanhang kräver förbud, vilket i verkligheten alltså innebär att man frivilligt tar ett eller flera steg tillbaka i utvecklingen. Det är märkligt, herr talman, att man skall behöva vara konservativ för att inse att den naturliga vägen i ett sådant fall är att gå vidare framåt och inte bakåt. Vad man har att göra när i och för sig nyttiga ting befinnes också kunna vara skadliga är att gå vidare med utvecklingen och undanröja skadeverkningarna, inte att gå tillbaka. Gör vi det, herr talman, kommer vi så småningom att ha gått tillbaka till ytterligt ålderdomliga metoder och stå utan den hjälp teknik och vetenskap givit oss i jordbruk och skogsbruk, för att underlätta vår dagliga livsföring osv. Det pågår en tvättmedelsdebatt, det pågår en förpackningsdebatt — det förs en lång rad debatter där det blir allt vanligare att yrka på förbud mot produkten eller medlet i stället för den för en konservativt tänkande människa självklara lösningen att gå vidare framåt, att utveckla produkterna vidare så att de blir oskadliga.
Herr talman! Herr Carlshamre säger — jag tror att jag citerar honom ordagrant — att vi inte får försätta oss i en situation där den omvända bevisföringen leder till, att bara vi har en av vem som helst framkastad misstanke om att någonting kan vara farligt, så skall vi ingripa med förbud. Nej, herr talman, jag instämmer i det. Men detta är inte ett sådant fall. Professor Åke Gustafsson och docent Ramel, som jag citerade, är inte vilka som helst. Professor Åke Gustafsson är en av de experter som giftnämnden har anlitat för att bedöma denna fråga, och han lutar närmast åt ett totalförbud. Då kan man inte komma slängandes med formuleringen att det skulle vara vem som helst. 79 Jag kan citera docent Göran Löfroth, som är kemist. Han säger: ”Halten klorerad dioxin i 2,4,5-T har gått ned avsevärt under de senaste åren, men den mängd som förekommer i preparaten är fortfarande inte negligerbar. Vidare kan man misstänka att klorerad dioxin under naturliga förhållanden kan nybildas. Eftersom föroreningen är oerhört giftig är det förvånande att man tillåter att preparat med 2,4,5-T finns tillgängliga för användning i enskilda hushåll och att det inte finns ett förbud för deras användning i jordbruket. I detta sammanhang bör även påpekas att den analytiska detektionsgränsen i biologiskt material för den klorerade dioxin, som finns i 2,4,5-T, är betydligt högre än de halter som kan vara skadliga för djur och människa på kort och lång sikt.” Här finns alltså risk för föroreningar som vi inte upptäcker. Att komma dragandes med ett vem-som-helst-resonemang när det finns sådana expertuttalanden är inte sakligt. Vidare säger herr Carlshamre att förbud är ett våldsamt ingrepp, det är inte den naturliga vägen, osv. Jag undrar om inte många människor tvärtom anser, att det som är ett ingrepp, det som strider mot den naturliga vägen, är att man tillåter spridning av tonvis med kemiska ämnen varje år, vilkas ofarlighet man inte är säker på. Det går inte att bevisa att en sak är ofarlig, men om det finns experter som säger att här är det fara å färde, då har vi anledning att lyssna till dem.
Herr talman! Jag har inte gjort gällande att vare sig professor Gustafsson eller någon annan av de åberopade är vem som helst. Jag bara säger att den här vägen logiskt leder till att man på en framkastad misstanke bygger förbud. Men det viktiga, kärnpunkten, i mitt resonemang är att totalförbudet rimligen bör vara den sista utväg vi tillgriper när vi har blivit övertygade om att det inte går på annat sätt. Kan man komma fram med säkerhetsbestämmelser och betryggande anordningar vid användningen bör man försöka den vägen innan man tar till det totala förbudet. Herr talman! Jag förbisåg att formellt yrka bifall till reservationen. Jag ber därför att nu få yrka bifall till reservationen 2.
Herr talman! I förlängningen av ett resonemang kan man komma fram till vilka konstigheter som helst. Men varför inte nöja sig med att diskutera de ståndpunkter som finns framlagda här, i stället för att diskutera några förlängningar som ingen har talat för? Jag anser inte att vi på hur lösa misstankar som helst skall förbjuda saker. Men när det finns experter, som är anlitade för att bedöma detta och som talar för totalförbud, då bör man tillämpa den här nya principen. Skall man sprida ut kemiska preparat, och det finns anledning att befara att de är skadliga — och i de här medlen finns ju ämnen som är kända som mycket starka gifter — då skall man ålägga den som vill sprida dem att göra så sannolikt, att det från politisk synpunkt har karaktären av ett bevis, att de är oskadliga. Sedan vill jag också, herr talman, för säkerhets skull än en gång yrka bifall till reservationen 3.
Herr talman! Det är bara så att vår miljödebatt i dag till mycket stor del består just av spekulationer om vad som kan hända i förlängningen av den utveckling som vi rimligen kan överblicka. Och herr Romanus har i varje fall sällan gjort sig känd som någon som är beredd att göra halt på halva vägen utan snarare långt in i förlängningen.

Herr talman! Jag skall fatta mig kort av den anledningen att denna fråga har diskuterats ett flertal gånger i kammaren. Argument mot bekämpningsmedel — främst fenoxisyror — finns det tillräckligt av i kammarens protokoll. Till utskottets betänkande har fru Marklund fogat två reservationer. För det första yrkas att lagförslaget skall kompletteras med att flygbesprutningsförbudet också skall gälla åkermark, och för det andra yrkas att fenoxisyror innehållande dioxiner, främst då 2,4,5-T, skall totalförbjudas. När det gäller jordbrukets användning av fenoxisyror så sprids dessa sällan från luften enligt de uppgifter vi har inhämtat. Jag har fattat det så att där finns inget totalförbud. Om någon jordbrukare vill använda fenoxisyror och sprida dem från luften, så skulle det vara möjligt. Men jordbruket använder andra bekämpningsmedel som sprids via flygplan och vilkas skadlighet vi vet alltför litet om. Av den här anledningen anser vi det befogat att lagförslaget kompletteras med förbud mot flygbesprutning även över åkermark. Detta förbud bör gälla fram till dess att de av regeringen tillsatta sakkunniga kommer med förslag om hur bekämpningsmedel i fortsättningen skall användas. Till de farligaste fenoxisyrapreparaten hör, vad vi motionärer kan förstå, de som innehåller dioxiner, exempelvis 2,4,5-T, eller de som kan bilda dioxiner. Det finns en uppenbar risk för att detta gift kan orsaka genetiska skador. Enbart risken borde vara tillräckligt skäl för att omedelbart totalförbjuda detta medel.

Med hänvisning till dessa citat och till det faktum att dioxinet anrikas i näringskedjan är det en aning slarvigt av utskottet att avfärda frågan om dioxinet med att hänvisa till den låga halten samt till att giftfabrikanterna lovat göra vad som är möjligt för att undvika dioxinet. All erfarenhet har ändå lärt oss att giftfabrikanterna är helt hänsynslösa och inte tar någon som helst hänsyn till miljö och människor.

Man talar också om betydelsen av att få fram biologiska bekämpningsmedel. Jag vill helt instämma i detta, men jag skulle vilja fråga utskottets talesman: Hur långt har man kommit i denna forskning? — Vidare vill jag fråga: Ställs tillräckliga ekonomiska resurser till förfogande för att det skall vara möjligt att få fram fullständiga data om de medel som nu används och troligen kommer att användas lång tid framåt? Jag ställer dessa frågor därför att det i de forskningsrapporter som framlagts genomgående har påpekats att inte tillräckliga resurser ställs till förfogande. Med det anförda, herr talman, vill jag yrka bifall till reservationerna 1 och 4.

Herr talman! Vi har väl alla blivit djupt bekymrade över den situation som vi hamnat i när det gäller gifter och bekämpningsmedel. Och även om en del skildringar som förekommer i pressen kan vara överdrivna är det tydligt att vissa bekämpningsmedel också kan orsaka skador på människor. När regeringen nu lägger fram denna proposition med lag om förbud mot spridning av bekämpningsmedel från luften över skogsmark, är jag övertygad om att denna lag hälsas välkommen av de allra flesta i vårt land. Lagförslaget innebär, som socialutskottet konstaterar, att det förbud mot spridning av fenoxisyror från luften som gällt under förra året kommer att bibehållas i oförändrad omfattning. Socialministern konstaterar i propositionen att många människor känner oro eller upplever obehag inför spridningen av kemiska medel på områden dit allmänheten har tillträde — jag ber att få understryka de orden och instämma i dem. Giftnämndens ledamöter har inte varit ense i den här frågan och inte heller alla experter är överens om i vilken utsträckning fenoxisyrorna skall få användas. Men här gäller det gamla ordspråket att det är bättre att stämma i bäcken än i ån. — Särskilt när det gäller gifter som sprids från luften bjuder ju all erfarenhet försiktighet i handhavandet. De restriktioner som vi nu har på detta område måste få fortsätta. De har funnits sedan 1970, och det är giftnämndens beslut i början av detta år om frisläppning av spridningen över skogshyggen som nu ger återsken i form av föreliggande lagförslag. Utskottet ansluter sig till socialministerns bedömning av frågan. De restriktioner som lagförslaget innebär bör gälla till dess resultatet av den förebådade allsidiga utredningen angående spridning av kemiska medel blivit klart. I den här frågan har det väckts åtskilliga motioner — delvis med direkt motstridande innehåll — varav några har lett till reservationer. En del motionärer har gått ganska långt och velat ha totalförbud mot användning av fenoxisyrorna, andra har syftat till en uppmjukning av propositionens förslag. Kammarens ledamöter har hört dialogen som förts mellan herr Romanus, som kräver totalförbud, och herr Carlshamre, som kräver uppmjukning av reglerna. Utskottet har hamnat på en enligt min uppfattning saklig ståndpunkt mittemellan dessa båda ytterligheter. Det finns all anledning att understryka att man här får följa en medelväg. Propositionen innehåller klara begränsningar som bör vara tillräckliga i detta skede, men vi är i utskottet naturligtvis inte främmande för att man, sedan tillräcklig erfarenhet vunnits, kan tvingas att gå vidare och förbjuda användningen av fenoxisyrorna även över åkermarken. För närvarande finns det emellertid inte skäl till detta, särskilt — det vill jag understryka — som de fenoxisyror som används såsom bekämpningsmedel inom jordbruket inte sprids från luften; det är ju luftspridningen som gör dessa gifter så farliga. Utskottet anför i detta sammanhang dessutom att giftnämnden beslutat att spridning från luften av bekämpningsmedel över åkermark endast får ske efter dispens från nämnden. Dessutom kan sägas — vilket är ytterligare en säkerhetsventil — att fenoxisyror inte kan användas för bekämpning av växtskadedjur eller växtsjukdomar. Huvudskälet för lagförslaget är att förhindra att allmänheten utan att veta om det skall bli utsatt för obehag och riskera följder av medlens användning. Även om, såsom anförts exempelvis av herr Carlshamre, allmänheten inte skulle löpa särskilt stor risk i kontakt med bekämpningsmedel från luften, exempelvis sådana som sprids över skogshyggen, kan man enligt utskottets mening inte anse att lagen fördenskull är obefogad. Utskottet vill i det sammanhanget understryka att den utredning som tillsatts för att utreda frågan om spridningen av bekämpningsmedlen arbetar med största skyndsamhet, så att riksdagen snart får tillfälle att ta definitiv ställning till användningen av bekämpningsmedel i bl.a. skogsbruket. Herr Måbrink frågade i det sammanhanget, om utskottet hade sig bekant hur långt arbetet hade kommit. Det kan jag inte svara direkt på, men jag vet att det bedrivs med all intensitet, och vi hoppas att det inte skall dröja alltför länge innan det kan föreligga utredningsresultat. I ett par motioner har man krävt totalförbud mot användning av vissa bekämpningsmedel, framför allt fenoxisyrorna med beteckningen 2,4,5-T — däribland är hormoslyret det mest bekanta. Utskottet hänvisar i det avseendet till vad man skrev i ett betänkande förra året, sedan en expertgrupp framlagt sina synpunkter, nämligen att det är väl motiverat att man begränsar utspridandet av fenoxisyror, i varje fall så långt att de miljöskadliga effekterna blir så små som det över huvud taget är möjligt. Det lagförslag som nu framläggs tillgodoser dessa i fjol av riksdagen uttalade önskemål, särskilt som fenoxisyrorna inte används vid besprutning av stråsädesodlingarna. Utskottet understryker i det sammanhanget vikten av ökad satsning på forskningens område och för att få fram bekämpningsmedel som inte innehåller miljöfarliga ingredienser. Riksdagen har också understrukit detta vid behandlingen av frågan om anslag till jordbruksforskningen — bl.a. har anförts betydelsen av att biologiska bekämpningsmöjligheter blir klarlagda. Herr Måbrink tog i sitt anförande upp frågan och sade att man har anfört att det inte finns tillräckliga resurser. Jag tror inte att det finns någon expert någonstans som anser sig få tillräckligt mycket pengar till förfogande på sitt område, utan experterna kan naturligtvis alltid anföra att det behövs mera pengar. Men där som i alla andra avseenden har vi vissa gränser att röra oss inom. Jag tycker att det är riktigt att satsa på forskning både på detta och på andra områden, men obegränsade medel kan naturligtvis inte ställas till förfogande. I en motion har man tagit upp informationsfrågan. Man vill skapa en obligatorisk rapportering och registrering av uppgifter angående skador på människor och djur som kan misstänkas ha ådragit sig sina skador av bekämpningsmedel. Om några veckor kommer miljökontrollutredningen med förslag av organisatorisk art, som bl.a. avser kontrollen av miljöoch hälsofarliga produkter. Med hänvisning därtill har utskottet avvisat motionen.

Projektets tyngdpunkt ligger, som jag sade, på jordbruk, skogsbruk och trädgårdsskötsel och på totalbekämpning. Tillsynsdelen skall innefatta en allmän beskrivning av expositionen i arbetet.

Som herr Måbrink sade vill fru Marklund i sin reservation inte undantaga åkermarken från bekämpningen. Men eftersom denna bekämpning inte sker från luften, finns enligt utskottets mening inte någon anledning att bifalla denna reservation. Herr Carlshamre vill ha dispensmöjligheter även för hyggesytor, men utskottet har inte varit berett att förorda något bifall. Det kan ha sina risker att göra uppmjukningar av detta slag. Vad beträffar de reservationer, i vilka man begärt totalförbud, vill jag hänvisa till vad jag sagt förut, nämligen att dessa syror inte används vid spridning från luften över åkermark. Sett från dessa utgångspunkter är ett totalförbud enligt min uppfattning att gå alldeles för långt. I det fallet kan jag instämma med vad herr Carlshamre sade. Det är klart att det finns all anledning att vara mycket uppmärksam på vad som sker på detta fält. Å andra sidan får vi inte gripas av panik, så att vi klipper till helt oförblommerat; det måste ligga sakskäl bakom, och jag tycker att det ligger sådana bakom den proposition vi här har att behandla. Stora delar av utskottet har också enats om den. Sedan skall jag inte ge mig in på något resonemang om herr Carlshamres synpunkter på radikalt och konservativt. Detta är ett område, om vilket olika uppfattningar kan råda, men jag vill understryka att det är ytterst viktigt att man med uppmärksamhet följer vad som sker på detta fält.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
Herr talman! Jag är väl medveten om att det gäller att fördela pengarna och att det finns en gräns. Men här rör det sig om en prioritering. Vilket är då väsentligast, att av de statliga forskningsanslagen ge ungefär 80 procent till atomoch rymdforskning samt militär forskning eller mindre än 4 procent till miljövårdsforskning? Jag ställer denna fråga till herr Karlsson i Huskvarna. Vilket förslag bör prioriteras i första hand? Sedan frågade jag hur långt man kommit i denna forskning när det gäller att få fram andra bekämpningsmedel som är fria från de gifter vi i dag använder. Hur långt har man kommit på den biologiska forskningen? Har man över huvud taget kommit någonstans eller är det bara allmänna deklarationer som man gör varje gång när dessa frågor diskuteras? Det är väsentligt att få veta detta. År efter år har jag nu sett de föreliggande uppgifterna, och därför vore det värdefullt att få detta klart för sig. Det är inte så att vi yrkar på totalförbud mot fenoxisyrorna, och det gör inte heller herr Romanus eller folkpartiet i sin motion, såvitt jag förstår. Vi är beredda att avvakta förslag från de sakkunniga som regeringen har tillsatt. När vi tagit del av deras förslag, skall vi ta ställning till om vi skall kräva ett totalförbud när det gäller fenoxisyrorna. Just nu yrkar vi på totalförbud för de fenoxisyror, som innehåller giftet dioxin. Det finns forskningsrapporter som inte bara innehåller misstankar utan fakta, som klart visar att det här finns uppenbara genetiska risker. Varför skall man då tillåta att dessa bekämpningsmedel får användas i fortsättningen? Det är de bekämpningsmedlen vi vill komma åt med vår reservation.

Herr talman! I folkpartiets miljöprogram heter det: ”Vi måste komma dithän att inga nya ämnen släpps ut på marknaden förrän man med rimlig säkerhet kunnat fastställa att de inte har några skadliga verkningar.

Hur går detta uttalande ihop med det programförslag som jag här citerade? Där bekänner man sig till den omvända bevisföringens princip, nämligen att man, innan man släpper ut ett ämne, skall göra troligt att det är ofarligt. Herr Karlsson i Huskvarna sade rent allmänt, när han presenterade propositionen, att man hellre skall stämma i bäcken än i ån. Jag kan instämma i detta uttalande, men jag drar av detta slutsatsen att man bör bifalla reservationen 3 om totalförbud mot 2,4,5-T-preparaten. Farligheten beror inte bara, herr Karlsson, på luftspridningen, utan den beror på att dessa medel innehåller farliga ämnen, dioxiner framför allt. Man bör inte göra någonting i panik, säger herr Karlsson, utan gå en medelväg. Vad som är panik och vad som är medelväg är en fråga om ord. Jag anser nog att den reservation som jag har lämnat innebär något av en medelväg. Den gäller ett tidsbegränsat förbud mot en mindre del av dessa preparat, som man har de starkaste misstankarna emot. Efter förbudstidens utgång har man möjlighet att på nytt ta ställning och se om man vunnit den säkerhet som vissa experter i dag inte anser att man har. Det finns naturligtvis andra förslag som också kan sägas vara en medelväg, men detta är i varje fall inte något panikförslag eller någon ytterlighetslinje. Det visar sig också att det finns ersättningsmedel, som man i varje fall inom en del av skogsnäringen anser sig kunna använda, som jag nämnde i mitt tidigare anförande. Jag vill till slut påpeka, herr talman, att den som överväger att rösta på herr Carlshamres reservation om ett mera generöst dispensgivande möjligtvis kan göra det med något lugnare samvete om han samtidigt röstar på förslaget att förbjuda de farligaste medlen.
Herr talman! Jag vill erinra herr Romanus om att genom den fråga som vi nu behandlar återför vi läget till vad det var innan giftnämnden tog sitt nya beslut. Följaktligen står vi i dag på en ganska säker grund, när det gäller riskerna vid bekämpning över skogsmark. Herr Romanus vill att vi skall gå längre och i varje fall temporärt utfärda ett förbud när det gäller jordbruket. Man kan naturligtvis överväga det. Men innan man gör det måste man ha litet mera fakta till grund för en bedömning. Eftersom luftspridningen obetingat är den farligaste och någon sådan spridning inte sker på jordbrukets område, har vi från utskottets sida inte velat gå längre med vårt förslag. Herr Romanus undrar hur förslaget går ihop med programförklaringar m.m. från vårt parti, och han citerar ut programmet. Det skiljer sig inte ett dugg från programförklaringar, utan man får naturligtvis se det som en praktisk åtgärd just för det här året. Det är ju tänkbart att man ganska snart kan få gå längre i det här avseendet. Herr Måbrink säger att den militära forskningen kostar så och så Nr 66 mycket och så litet pengar får man till den här forskningen. Det är klart, Onsdagen den herr Måbrink, att man kan önska mer anslag till forskning av det här 26 april 1972 slaget, och man skulle kanske yrka mindre till forskningen på den — — — — militära sidan. Det är en avvägning om hur man bedömer saker och ting. Förbud d Jag bedömer att det är en väldigt viktig sak som det här rör sig om. Men mot spridning av man skall ju inte blanda in andra faktorer i den diskussionen. Det är klart bekämpningsmedel från luften att det är en prioritering. Det blir det i fråga om all forskning. Men jag upprepar vad jag sade förut, att jag är övertygad om att varje forskare, var han än finns, anser att han har för litet pengar att röra sig med inom sitt område. Så är det även i detta fall. Sedan säger herr Måbrink att det skall inte vara allmänna deklarationer utan det skall vara ett klarläggande av var forskningen befinner sig i dag. Ja, herr Måbrink, om det i och för sig vore så enkelt att man kunde gå och få besked från forskarna om hur läget är. Men så går det ju inte till, utan det måste föregås av mycket ordentliga undersökningar innan man över huvud taget kan bestämma sig för hur det skall vara. Här är inte fråga om några allmänna deklarationer, utan här är fråga om att i dag kan vi inte säga annat än att vi vet inte mycket mer eftersom vi inte har fått några speciella rapporter.
Herr talman! Jag tror att herr Karlssons i Huskvarna senaste inlägg ganska väl sammanfattade skillnaden mellan våra ståndpunkter. Herr Karlsson sade, att innan man förbjuder måste man ha mer fakta. Min ståndpunkt är att innan man sprider medlet behöver man mer fakta. Där är skillnaden. Jag kan bara konstatera att den av de här två ståndpunkterna, som bäst stämmer överens med innehållet i det papper som jordbruksministern har undertecknat i egenskap av ordförande i den miljöpolitiska gruppen, är den ståndpunkt som finns i reservationen. Jag upprepar vad jag förut citerade ur det papperet: ”Tillverkare och importörer av produkter, som kan påverka miljön, skall vara skyldiga att visa att de är ofarliga från hälsooch miljösynpunkter.” Det här är ju ännu så länge bara ett förslag från en arbetsgrupp. Man får hoppas att, när det i sinom tid blir upphöjt till dignitet av program även inom socialdemokratin, det kommer att slå igenom också i propositioner och utskottsbetänkanden.
Herr talman! Det är klart att herr Karlsson i Huskvarna inte kan tala om hur långt man har kommit med den här forskningen därför att man efter vad jag förstår inte har kommit någonstans alls. Låt mig ta ett exempel. Naturvårdsverkets forskningsnämnd begärde för förra budgetåret 17 miljoner kronor för sin forskning. Man redovisade 10 angelägna forskningsprojekt. Man fick 12 miljoner kronor. Resultatet av det blev att av de här 10 forskningsprojekten kunde inte något påbörjas eller fortsättas. I år har nämnden begärt 19 miljoner kronor, och den föreslås få 13 miljoner. Som jämförelse kan jag bara nämna att militärmusikkårerna i det här 87 landet får mera pengar än naturvårdsverkets forskningsnämnd får. Det visar ju vilken orimligt ohållbar fördelning man har när det gäller forskningspengar. Det råder inget tvivel om den saken. Låt mig sedan nämna exempelvis professor Ahléns skrivelse till giftnämnden, daterad den 5 januari 1972, även om denna gäller de ekologiska konsekvenserna av användning av fenoxisyror. Han säger där följande: ”Forskning rörande fenoxisyrapreparatens ekologiska effekter bedrivs f.n. i ett flertal länder bl.a. Norge, Sverige och Finland. Man arbetar emellertid med så små resurser att forskningsresultaten inte alls kan svara mot de behov som den omfattande användningen av preparaten borde medföra.”
Herr talman! Utskottet har understrukit vikten av att det ges mera pengar till den forskning det nu gäller. Något mera finns det ingen anledning att diskutera här i dag. Jag vet att herr Måbrink inte är så glad åt försvaret, men militärmusikkåren är väl ändå en del av detta som han borde kunna godkänna. Den kan väl ändå inte vara så farlig ur herr Måbrinks synpunkt. Sedan bara ytterligare några ord till herr Romanus. Det är riktigt att det socialdemokratiska partiet kommer att ta ställning till den nämnda rapporten vid kongressen i höst. Kongressen är ju partiets högsta beslutande myndighet, där medlemmarnas intressen kommer till uttryck, och om de hävdar att det skall bli större aktivitet på detta fält, är det naturligt att partiet som ett demokratiskt organ verkar för att driva på detta arbete.

Herr talman! Av propositionen 25 år 1972 framgår det mycket klart att en avsikt med den föreslagna lagstiftningen angående partiellt förbud mot spridning av bekämpningsmedel från luften är att dämpa oron hos allmänheten, och det är naturligtvis ett mycket viktigt och riktigt syfte. Som jag ser det beror denna oro också på att människor inte har någon myndighet att vända sig till vid förgiftningsfall, där man misstänker att bekämpningsmedel varit med i bilden. Därför föreslår vi i motionen 1522 att skador på människor och djur som misstänks härröra från användning av bekämpningsmedel skall registreras och rapporteras till särskild myndighet. Självfallet är den allra viktigaste uppgiften att förhindra att skador uppstår — det är nästan överflödigt att nämna. Utskottet avvisar detta förslag med hänvisning till att ”en informationsinsamling av den karaktär som tas upp av motionärerna då det gäller såväl bekämpningsmedel som andra hälsooch miljöfarliga produkter” kommer att aktualiseras i samband med den fortsatta beredningen av miljökontrollutredningens väntade förslag. Det är riktigt att frågan om ett informationssystem för gifter och andra preparat, som kan vara skadliga från hälsooch miljösynpunkt, tas upp i direktiven till miljökontrollutredningen, men där sägs ingenting om skaderegistrering, vilket är vad vi har aktualiserat i vår motion. Med anledning av utskottets uttalande vill jag ställa ett par frågor till utskottets talesman. Jag undrar först om utskottet tolkar miljökontrollutredningens direktiv så att de avser också ett informationssystem för skaderegistrering. Efter kontakt med miljökontrollutredningen har jag fått veta att man inom denna är osäker om vad som avses i direktiven på denna punkt. Har socialutskottet fått några nya uppgifter härom? Jag vill också ställa en följdfråga: Om så inte är fallet, skall man då tolka utskottets skrivning som en förhoppning att frågan om registrering av skador, således inte endast av hälsooch miljöfarliga produkter, skall tas upp av miljökontrollutredningen? Arbetarskyddsstyrelsens åtgärder, som nämndes av herr Karlsson i Huskvarna, ligger väl i linje med vårt motionskrav. De har emellertid mera kampanjens karaktär och är dessutom inte inriktade på hela fältet utan på en viss sektor. De innebär inte heller någon långsiktig registrering av misstänkta bekämpningsmedelsskador. Därför, herr talman, är jag särskilt intresserad av att få svar på de frågor som jag ställt till herr Karlsson i Huskvarna.
Herr talman! Beträffande vad utskottet har utläst av miljökontrollutredningens direktiv vill jag bara säga att några bestämda utfästelser har vi naturligtvis inte kunnat få från utredningen. Vi får ju avvakta dess arbete och se vilket resultat den kommer till. Men det finns i direktiven i varje fall en passus som säger att utredningen är oförhindrad att ta upp andra frågor i sammanhanget, och därför kan man möjligen räkna med att det skall komma fram något förslag av den innebörd herr Olof Johansson önskar. Under alla förhållanden bör man dock avvakta utredningens resultat, innan man vidtar någon ytterligare åtgärd.
Herr talman! Jag är då tillräckligt djärv att förmoda att herr Karlsson i Huskvarna ändå anser att den fråga som jag tagit upp är av rätt stor betydelse. Annars skulle ju inte herr utskottsordföranden så starkt understrukit värdet av arbetarskyddstyrelsens aktivitet på området. Jag utgår ifrån att socialutskottets majoritet i sak stöder vårt motionskrav och hoppas att miljökontrollutredningen tar upp frågan.

Herr talman! Jag har tidigare haft tillfälle att här i kammaren uttala min tillfredsställelse över den proposition som nu behandlas — jag gjorde det i samband med att den aviserades vid en interpellationsdebatt — och jag skulle vilja ta tillfället i akt att nu också uttala tillfredsställelse över socialutskottets behandling av detta ärende. Det är kanske inte så ofta sådant sker från talarstolen, men jag tycker att det inte är fel att det händer någon gång. Jag har behov av att säga att utskottets majoritet och kanske särskilt dess sekreterare på ett utomordentligt förtjänstfullt sätt redovisat korrekta fakta i det här ärendet. Jag kan livligt rekommendera utskottsbetänkandet till ett intensivt studium för alla ledamöter som är intresserade av ämnet. Betänkandet ger korrekta besked, och de värderingar som kommer till uttryck är mycket sansade. Som utskottets ordförande har nämnt, är det väl också anledningen till att reservanterna har hamnat på båda sidor om utskottsmajoriteten. Centerns representanter i utskottet har inte heller funnit anledning att avge någon reservation. Det finns två punkter där jag är förmäten nog att försöka ge besked. Här har förts ett långt och intensivt resonemang om hur det förhåller sig på åkermarken, och här har förts en lång diskussion om vad som kan förväntas av miljökontrollutredningens arbete. På dessa två punkter ber jag att få göra några kommentarer. Fru Marklund vill inte undanta åkermark från förbud mot spridning av bekämpningsmedel. Emellertid finns det faktiskt ett totalförbud mot spridning av fenoxisyror från luften över åkermark. Det förbudet beslöts innan politikerna lade sig i det här, och jag skall beskriva hur det förbudet är konstruerat. På hösten 1970 fattade giftnämnden beslut om ett temporärt totalförbud mot spridning från luften av giftiga preparat. Därefter tillsatte giftnämnden själv en liten arbetsgrupp, som hade att se över i vilka fall man kunde ge dispens för spridning av gifter från luften. Då kom man i gott samarbete med växtskyddsanstalten och över huvud taget med sakkunskapen på området fram till 12—13 preparat som får spridas från luften över åkermark. Bland dessa finns inte något fenoxisyrapreparat. Jag kan alltså lugna dem som önskar ett förbud mot spridning från luften över åkermark av fenoxisyror. Sedan kanske det kan vara tillåtet att för dem som här på ett sakkunnigt sätt har uttalat farhågor nämna hur det går till när man sprider dessa preparat över marker. Eftersom angränsande grödor i regel är mycket känsliga har man ett aggregat med en ramp som ligger endast någon decimeter över markytan, och när rampen förs fram över grödan följer ett väl konstruerat vindskydd med rampen hela tiden. För dem som har sysslat med detta och vet att preparaten måste hamna exakt på rätt ställe med stor precision innebär spridning från luften av fenoxisyrapreparat inga bekymmer. Det skulle aldrig falla någon in att sprida dem på detta sätt, eftersom angränsande grödor i regel är enormt känsliga. Här kommer jag in på ett problem som hör samman med detta. Vi hör gång på gång sägas att man måste få fram ofarliga medel, få fram medel som inte är skadliga. Det är en god ambition i och för sig, men den är helt orimlig. Dessa kemiska medel, som man har tvingats använda i skogsoch livsmedelsproduktion på grund av pressen från rationaliseringskravet, är farliga i sig själva — annars skulle man aldrig använda dem. De är alltid farliga för tvåhjärtbladiga växter. Hela knepet består i att man i en växande gröda av enhjärtbladiga växter, t.ex. stråsäd, eller av enhjärtbladiga träd, t.ex. barrträd, kan bekämpa tvåhjärtbladiga växter med ett ämne som är farligt för tvåhjärtbladiga växter. Det går möjligen att få fram ofarliga medel, men då är de helt obehövliga. Jag skulle i det sammanhanget också vilja uttrycka tillfredsställelse över att Gabriel Romanus här har gjort en nyanserad tolkning av begreppet omvänd bevisbörda. Kravet på den omvända bevisbördan bör drivas så långt det någonsin är möjligt, men det går aldrig att göra detta fullständigt eller bokstavligt — det har också herr Romanus sagt. Däremot är det med stor tillfredsställelse vi noterar att det som redan har kommit fram ur vårt arbete i miljökontrollutredningen kommer att ge nya möjligheter till betydande trygghet och garanti på dessa områden. Gabriel Romanus har i sin reservation talat sig varm för att man skall använda MCPA i stället för 2,4,5-T. Jag vill varna för den reservationen, eftersom MCPA är något farligare än 2,4-D och 4 KM Han borde i stället ha talat för de två medlen och inte propagerat för MCPA, om man nu skall ge sig in på sådana bedömningar.

Herr Olof Johansson i Stockholm har i sin motion fört fram funderingar om registrering, kontroll och uppföljning av de fall där skador har inträffat. Jag är litet förvånad över de förvirrade frågor som har ställts kring miljökontrollutredningens uppgift på det området och tolkningen av direktiven.

Jag är litet förvånad, om man skulle ha fått uppgifter från miljökontrollutredningens sekreterare, över att man är tveksam om huruvida uppgifterna är riktiga. Jag tror inte det finns anledning till något tvivel. Om inte annat kanske motionerna och kammardebatten leder till att man blir uppmärksam på problemen. Jag tror att vi bör följa fyra huvudregler i det här sammanhanget: För det första måste naturligtvis alla former av okynnesanvändning av de här preparaten förbjudas i alla sammanhang där det går att styrka och bevisa att de icke är nödvändiga. För det andra bör man göra en så stark begränsning av användningen som det någonsin är möjligt. För det tredje bör man få en kraftigt ökad kontroll av vad det är som händer i vår omvärld. Jag tror att miljökontrollutredningens program på den punkten ger betryggande möjligheter till reformering av lagstiftningen. För det fjärde bör hanteringen omgärdas med så betryggande bestämmelser som det någonsin är möjligt för att skapa garanti mot yrkesskador hos dem som hanterar preparaten. Jag skulle dessutom vilja nämna en angelägen målsättning: att vi i alla möjliga sammanhang verkar på internationell bas i dessa avseenden. Jag vågar påstå att Sverige ligger ett par hästlängder före världen i övrigt när det gäller uppmärksamhet och försiktighet med giftiga preparat. Men fråga är om det är möjligt och vettigt att försöka ligga tio hästlängder före. Jag tror knappast det är möjligt. Politiker från angränsande länder som jag har träffat ger upp ett flatskratt när de hör att vi i Sverige är bekymrade för en del preparat som de fortfarande bedömer som helt ofarliga, exempelvis tiofosforpreparaten av parathiontyp, som får användas fritt i våra grannländer. Där säger man att det är bra att vi förbjuder sådana preparat i Sverige — då har de en fair chans att konkurrera med oss ekonomiskt när de levererar livsmedel; i det fallet har vi ju inte så sträng kontroll. Att försöka få världen i övrigt på ungefär samma nivå som vi har i Sverige skulle jag vilja anse vara en mycket angelägen uppgift. Jag tycker att utskottsbetänkandet är bra, och jag instämmer i yrkandet om bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! I debatten har en del expertutlåtanden refererats, men jag är inte övertygad om att de har refererats riktigt. Jag har här en förteckning över den expertgrupp som avgav en rapport för det första beslutet i giftnämnden 1971. Till denna expertgrupp hörde professor Ingemar Ahlén, professor Kurt Erne, docent Sune Larsson, professor Sven Ullberg, professor Lars Ehrenberg, professor Åke Gustafsson och docent Ragnar Rylander. Vad sade då dessa experter? Enligt herr Romanus skulle de ha sagt ett, men jag ber att få hänvisa till deras egen rapport. I sammanfattningen sägs: ”Ingen av ledamöterna i expertgruppen anser att det på basen av hitintills föreliggande information finns tillräckligt starka skäl att förorda ett generellt förbud mot användning av bekämpningsmedel innehållande fenoxisyror.” Det var detta besked som denna samling experter gav. Jag läser vidare direkt ur professor Åke Gustafssons utlåtande: ”Nödvändigheten av ett totalförbud mot användning av dessa två herbicidtyper synes för närvarande icke vara klart ådagalagd. Däremot bör Giftnämnden enligt min mening utöva en noggrann konroll av dessa och andra herbicidpreparat med ingående tillståndsprövning som följd och med möjlighet att snabbt ingripa med totalförbud, om viktiga nya data om skador och giftighet skulle tillkomma. Fullständiga uppgifter bör dessutom kontinuerligt infordras från herbicidförsäljare rörande de använda preparatens sammansättning och lösningsmedlens kemiska beskaffenhet.” Det var således ingen av experterna som rekommenderade något direkt förbud. Giftnämnden tog också experternas råd att begränsa användningen ad notam. Att det sedan inte gick att vidhålla denna rekommendation ytterligare ett år är att beklaga; det hade varit angeläget att vi fått fram mer uppgifter innan ett nytt beslut fattades. När man inte kom överens om detta i giftnämnden, kan jag inte säga annat än att jag hälsar med tillfredsställelse att regeringen tog ett initiativ för att vi skulle komma tillbaka till samma ordning som tidigare. Det har också frågats när denna grupp kan bli färdig med sitt förslag. Det är naturligtvis inte möjligt att ge det beskedet nu. Någon gång i mitten av mars beslöts att tillsätta en utredning. Den har tillsatts, och den har redan hållit tre sammanträden. Den kommer att hålla åtskilliga sammanträden till före sommaren, och arbetet kommer att bedrivas så snabbt som möjligt. Jag vill emellertid gärna försöka förklara att detta inte är någon enkel uppgift. Det finns i fråga om dessa preparat en hel del okunnighet, och inte minst pressen har genom uppgifter som inte alla gånger överensstämt med sanningen och verkligheten jagat upp stämningen. Vi måste nu få fram de riktiga uppgifterna, så långt detta är möjligt. När man kräver att det skall kunna ges besked om att ett ämne är absolut ofarligt, får man nog tillägga: med den kännedom vetenskapen för närvarande har om ämnet. Det har faktiskt förekommit att ämnen över hela världen har hälsats med den största tillfredsställelse, men efter några år har man kommit underfund med att dessa ämnen hade egenskaper som man inte kunde drömma om när de frisläpptes och därför har man måst införa förbud mot dem. Jag kan i detta sammanhang nämnda DDT, vars upptäckare fick Nobelpriset för sin upptäckt av detta ämne. Nu försöker man överallt där möjligheter härtill finns att minska användningen av DDT, ett preparat som ändå i många fall varit till välsignelse. Det har också klagats över att de biologiska metoderna inte har utvärderats och att vi här i landet ännu ingenting vet om dessa metoder. Jag vågar nog säga att det är på ytterst få platser i världen som man över huvud taget vet någonting om dessa metoder, mer än att man experimentellt tror sig ha kommit fram till någonting som kan bli betydelsefullt. Vi måste också vara medvetna om att vad som kan vara riktigt i t.ex. Sydamerika inte alls behöver vara det i vårt nordiska klimat. Det kan bero på att vi har olika slag av insekter — medel som kan användas på den ena platsen passar kanske inte alls på den andra. Jag har med detta velat slå fast att giftnämnden helt följt experternas rekommendationer när det gällt att begränsa användningen av preparat.
Herr talman! Jag skulle inte ha begärt ordet en gång till, om inte herr Henningsson hade beskyllt mig för att citera bl.a. professor Gustafsson felaktigt. Jag tror att den beskyllningen bygger på två missförstånd. För det första gjordes det uttalande som herr Henningsson åberopar tidigare än det som jag citerar. Utlåtandet från expertgruppen är daterat den 20 februari 1971, medan det stycke som jag läste upp är hämtat ur ett utlåtande från professor Gustafsson den 30 december 1971. Det är möjligt att professor Gustafsson har skärpt sin uppfattning från det första till det andra uttalandet. Det är det ena missförståndet. Det andra missförståndet är att i det uttalande som herr Henningsson läste upp står att ingen av ledamöterna i expertgruppen anser att det på grundval av hittills föreliggande informationer finns tillräckligt starka skäl för att förorda ett generellt förbud mot användning av bekämpningsmedel innehållande fenoxisyror, alltså generellt förbud mot fenoxisyror. Men det är ju inte det vi talar om. Det är inte det reservationen handlar om. Den handlar om ett förbud mot fenoxisyrapreparat av 2,4,5-T-typ, som är en mindre del av fenoxisyrorna, vilket herr Henningsson väl känner till. Det uttalande jag läste upp handlar just om 2,4,5-T-preparat, där professor Gustafsson säger: ”Vad de nu analyserade herbicidtyperna beträffar, lutar jag personligen mot ett totalförbud åtminstone för 2,4,5-T-preparat i skogsbruk, jordbruk och för hemmabruk — — —.” Det var detta jag citerade. Det är ordagrant, så det är inte något felcitat. Men det gäller alltså inte ett generellt förbud mot fenoxisyror. Jag ber att få påpeka för herr Larsson i Borrby att reservationen till betänkandet inte får läsas som om jag skulle bedriva något slags propaganda för MCPA-esterpreparat och påstå att de skulle vara mindre farliga än 2,4-D-preparat. Jag vill bara påvisa att MCPA-preparaten finns, och i stor utsträckning kan ersätta 2,4,5-T-preparaten, som med all sannolikhet är farligare. Det är bara det som är sagt. Det är inte någon propaganda för ett visst preparat. Det finns ingen anledning att göra det i en reservation.
Herr talman! Det som här diskuterats är de åtgärder som giftnämnden har vidtagit och de åtgärder som regeringen därefter har genomfört. Därför anser jag det är riktigt att citera de uttalanden som giftnämnden haft till sitt förfogande, och det är dem jag har läst upp. Något annat är det inte. Det är alltså inte så värst mycket att bråka om, men eftersom jag hade denna sammanställning av samtligas yttranden, ansåg jag att det var riktigt att därmed påvisa att man inom giftnämnden följt den rekommendation man fått av experterna. Att de sedan kan ändra uppfattning och kan göra uttalanden den ena gången på ett sätt och den andra gången på ett annat, är vi som sysslar med politik inte alldeles obekanta med.
Herr talman! Jag tycker herr Henningsson är litet orättvis mot professor Gustafsson. Han har inte uttalat sig på olika sätt. Han har uttalat sig om två saker. Första gången gällde det generellt förbud mot fenoxisyror. Det vill han inte ha. Andra gången gällde det förbud mot fenoxisyra av 2,4,5-T-typ och det lutar han åt. Det råder inte någon motsättning mellan de två uttalandena. Dessutom har giftnämnden haft tillgång till båda de här utlåtandena, fastän vid olika tillfällen. Det senare utlåtandet har också avgivits på uppdrag av giftnämnden, så det finns ingen anledning att bara fästa avseende vid det ena. Därtill kommer att vi i dag diskuterar just frågan om förbud mot 2,4,5-T-preparat, eftersom det finns yrkanden om det i riksdagen. Det exempel som herr Henningsson drog upp i sitt tidigare anförande om DDT — han sade att det först lovordades och att man numera är mera tveksam — är ytterligare ett argument för återhållsamhet i fråga om spridning av kemiska preparat. De kan ha vissa värden, men är man misstänksam och befarar att de kan innebära risker, skall man också vara återhållsam med spridningen av dem.

Herr talman! Det torde numera råda ganska stor enighet om att ett av de problem som upptar människornas sinnen i dag i Sverige, kanske särskilt barnfamiljernas, är det faktum att det inte lönar sig särskilt bra att arbeta eller i varje fall inte att öka sin arbetsinsats. Det har påvisats här i kammaren och i många andra sammanhang att det för barnfamiljer med vanliga inkomster, med 30 000, 35 000 eller 40 000 kronor i årsinkomst, kan hända att när man ökar sin inkomst får man bara behålla 20, 15 eller 10 kronor av en intjänad hundralapp. I vissa fall kanske man t.o.m. får mindre behållning än så. Det är klart att detta upplevs som ett allvarligt problem, i synnerhet i en tid då människorna har bekymmer för sin ekonomi. Även familjer med goda inkomster på papperet har svårt att få pengarna att räcka till för fasta utgifter, för att klara matprishöjningar och annat. Under det första kvartalet i år har livsmedelspriserna gått upp med ungefär 4,3 procent, och under april har priserna fortsatt att stiga. Enligt tidningsuppgifter häromdagen har bl.a. följande varor blivit dyrare: flingor, havregryn, djupfryst fisk, kakor och kex, chips, kaffe, köttkonserver, grönsakskonserver, safter, färdiga såser, tvättoch rengöringsmedel, blöjor, lättfil. Detta är alltså några varor som hunnit gå upp i pris bara efter det första kvartalet. Jag tror att de flesta familjer med vanliga inkomster känner dessa problem. Det är klart att om man då upplever, att man inte genom en egen arbetsinsats kan förbättra sin situation nämnvärt, så är det en smula deprimerande. Det måste löna sig bättre att arbeta, har vi sagt i folkpartiet. Då har vi fått svaret — tidigare i varje fall — att det där är någonting för de människor som tjänar bra med pengar; det visar att man tar till vara deras intresse som har goda inkomster. Vi har fortsatt att tala om saken, och det är möjligt att man nu även inom regeringen har fått upp ögonen för att det här inte bara är ett problem för ett litet fåtal välsituerade, utan att det är någonting som rör den stora allmänheten och framför allt den stora gruppen barnfamiljer. När man skrev den proposition som vi nu diskuterar, hade man tydligen inte så stor känsla för det här problemet. Den handlar om inkomstprövningsreglerna för bostadstilläggen, och det är ju de som just för barnfamiljerna ställer till med en mycket stor del av dessa bekymmer. Men här finns inte ett ord om att det skulle vara ett problem med denna ytterligare belastning ovanpå marginalskatterna. När vi diskuterade socialhuvudtiteln här i kammaren ville statsrådet Odhnoff över huvud taget inte medge att detta är ett allvarligt bekymmer för någon större grupp människor, utan det var bara ett marginalskattetänkande som inte hörde hemma i en familjepolitisk debatt. Vi var några motionärer som ansåg att detta var en allvarlig brist i propositionen och att man borde utnyttja tillfället att göra någonting åt dessa problem. Därför föreslog vi att riksdagen skulle uppdra åt regeringen att lägga fram förslag till ändrade inkomstprövningsregler, så att det blir möjligt att lätta marginalbelastningen. Ändringen skulle kunna träda i kraft redan den 1 januari 1973, samtidigt som de i denna proposition föreslagna reglerna var avsedda att träda i kraft. I socialutskottets betänkande finns också en reservation från folkpartiet i samma riktning. Dagen efter det att vi lämnade den reservationen mötte vi något av en ny attityd från regeringens sida, i och med att skatteförslaget lades fram. Nu har man ändå kommit så långt att man talar om marginalproblemen; man viftar inte bara bort dem som ointressanta, som om de bara gällde folk som tjänar mycket pengar. Jag vet inte vad orsaken till den här förändrade attityden är. Det är möjligt att orsaken är som Aftonbladet säger, att en ombudsman i Göteborgs arbetarekommun har larmat Olof Palme och talat om att det inte går att förklara regeringens politik ute på arbetsplatserna. I så fall får man säga att det var bra att den rapporten kom. Det hade varit ännu bättre om regeringen hade velat lyssna på oppositionen. I varje fall från folkpartiets sida har vi sedan lång tid tillbaka talat om att det här är ett allvarligt problem för människorna. Det beklagliga är, att de slutsatser som regeringen har dragit av denna ändrade inställning sannerligen inte imponerar. Men det är en fråga som vi kan återkomma till när skattepropositionen skall behandlas. Den första frågan som det i dag gäller är: Vill man göra någonting rejält åt marginaleffekten av bostadstilläggen för barnfamiljerna eller vill man det inte? Vill man det inte skall man bifalla utskottets förslag, och vill man det skall man bifalla reservationen. Den andra frågan är: Vill man göra detta snabbt, dvs. så att det kan träda i kraft redan den 1 januari 1973? Det är kanske en liten aning förvånande att det bara är folkpartiet som anser att det är så bråttom att ändringen bör göras från den 1 januari 1973. Vill man det skall man rösta för reservationen och ge ett uppdrag åt regeringen att lägga fram ett förslag som lättar den hårda belastningen på barnfamiljernas inkomstökningar. Jag sade att åtgärderna inte imponerar. Men det är ju ändå en ändrad inställning från finansministerns sida — han har tänkt om och erkänner att det här är ett problem. Då är den naturliga frågan till familjeministern: Har familjeministern också tänkt om? Kan vi vänta oss att det kommer en proposition till hösten, trots att man nu för skams skull avslår en folkpartimotion i ärendet?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

Herr talman! Jag vill säga till herr Romanus att det är inte för skams skull vi avstyrkt folkpartimotionen utan det är helt på sakliga grunder, underbyggda av alla partier i utskottet utom av det parti som herr Romanus representerar. Utgångspunkten är att riksdagen så sent som i december 1971 bestämde sig för hur det skulle bli med bostadstilläggen till barnfamiljerna, och det är inte vanligt att vi löser frågorna så, att vi tar ställning i december för att sedan riva upp det beslutet i april, efter knappt fem månader. Vad det är fråga om här är ju en teknisk anpassning på skattesidan, så att man i fortsättningen skall räkna med taxeringsbar inkomst som grund för bidragen i stället för med beskattningsbar inkomst som nu är fallet. Den reformen, som i och för sig inte har någonting med bostadstilläggens storlek att göra, har i alla fall det goda med sig att den tekniska omläggningen ger familjer med inkomster på 20 000 kronor och något däröver en förbättring. Föredragande statsrådet har ju sagt ifrån att det förslag som nu föreligger innebär inget slutligt ställningstagande till vilket inkomstbegrepp man skall utgå från när det gäller det ekonomiska stödet i form av bostadstillägg till familjerna i fortsättningen, utan det ställningstagandet får man göra när familjepolitiska kommitténs betänkande framlagts och remissbehandlats. Alla vet ju att det betänkandet är i faggorna och kan väntas när som helst. Vi i utskottet är alltså överens om att det skulle vara olämpligt att föregripa kommitténs förslag genom att nu ta ställning till den framtida utformningen av inkomstprövningsreglerna. Och jag vill understryka vad jag sade inledningsvis, att bakom detta står alla partiers representanter utom folkpartiets. Med andra ord: Vi vill avvakta resultatet av kommitténs arbete, och när det är klart skall förslaget komma på riksdagens Herr Romanus nämnde inte motionen om ändring i förmögenhetsgränserna. Även dessa kommer ju att bli föremål för ändring när familjepolitiska kommittén har lagt fram sina förslag till lösningar på problemet. Herr Romanus tog också upp det gamla folkpartitalet att det måste löna sig att arbeta, men jag försäkrar herr Romanus att det lönar sig för alla att arbeta, oavsett i vilken inkomstklass man befinner sig. Självfallet har man emellertid olika bedömningar om hur mycket man vill avstå i skatt. Men samhället måste ju ha så stora skatteinkomster att man kan betala ut bl.a. de bostadstillägg som herr Romanus här talar om. Livsmedelspriserna har också gått upp i år, säger herr Romanus. Ja, det är riktigt. Men herr Romanus skall inte glömma att de flesta inkomsttagares löner också har gått upp och att barnfamiljerna — i varje fall de barnfamiljer som får bostadstillägg — har fått en mycket kraftig förstärkning från den 1 april 1971. Slutligen snuddade herr Romanus vid det förslag som vi så småningom kommer att få diskutera här, nämligen regeringens skatteförslag. Det är uppenbart att också det förslaget gynnar dem som befinner sig i inkomstlägen från botten och upp till ungefär 70 000 kronor. Även där blir det alltså förbättringar. Det förslaget har dock tillkommit sedan herr Romanus skrev sin reservation, och han kunde givetvis då inte drömma om att det förslaget nu skulle läggas fram. Herr talman!